Herr talman! Vad som kännetecknar de olympiska spelen är att de har deltagare med från praktiskt taget hela världen. Det innebär en enorm manifestation av människor som skall tävla i olika sportgrenar. Alla dessa människor behöver någonstans att bo och att äta. Det behövs teleteknik för att sända ut resultaten och händelserna över hela världen. Det går alltså inte att frikoppla den typen av tävlingar från sådana saker som Marianne Stålberg tog upp, t.ex. ökad sysselsättning, en förbättrad infrastruktur osv. Det är två helt sammanhängande faktorer. Lars-Ove Hagbergs första anförande var så negativt mot olympiska spel och deras samordning med regionalpolitiken att man fick den uppfattningen att just därför att regionalpolitiska synpunkter kunde läggas på spelen, vid en förläggning av dem till Åre, så skulle man inte göra det. Men jag kan försäkra en sak. Sofia eller Vancouver kommer kanske inte nödvändigtvis att lägga regionalpolitiska synpunkter på frågan om de får spelen, men utan tvivel kommer de att anlägga kommersiella synpunkter. Det hör till spelen, och annars skulle spelen inte kunna fungera.
Herr talman! Det sista var ganska upplysande för kammaren —-— de kommersiella krafterna bestämmer idrottsutövningens framtid. Jag har ingenting till övers för de olympiska spelen, var de än genomförs någonstans, om de kommer till stånd på dessa villkor. Om de kommersiella krafterna också skall styra elitidrotten på dessa villkor och bestämma dess utveckling, då har vi inte längre någon idrottsidé i vårt land. Vi vet redan resultatet. Vi har en diskussion om våld i ungdomsishockey, vi hör uppgifter om tävlingshetsen när det gäller ungdom och idrott, osv. Nog borde vi i detta land kunna ha en syn på idrott och motion i vid mening och även på elitidrotten som stämde överens. Nej, det är nog så att den olympiska tanken, om den skall ta sig uttryck i mastodontarrangemang på ett ställe, har överlevt sig själv. Detta fordrar enorma insatser, också av krafter utanför idrottsrörelsen. Detta är problemet — en enorm växtvärk. Därför borde man inom idrottsrörelsen och kanske regeringen fundera över tanken om man inte borde sprida ut spelen på en större geografisk yta. Vi kunde t.ex. tänka oss Norden — det skulle inte vara några problem. Då skulle tanken på olympiska spel bli litet mera uthärdlig framöver. Då kanske inte heller de kommersiella krafterna kommer att få ett sådant grepp över de olympiska spelen och idrottsutövningen som de just nu har.
Herr talman! Vi hade nyss en språkdebatt i kammaren. Jag är medveten om att ordet kommersiell har olika betydelser för kommunister och moderater. Vad jag lägger in i ordet kommersiell är den sedvanliga betydelsen: att alla idrottare behöver någonstans att bo, äta och fungera. Det rör sig om investeringar, kapital och driftsutgifter. Mera lägger jag inte in i ordet kommersiell. Den underbara ideella, icke kommersiella idrottstävling som Lars-Ove Hagberg drömmer om skulle jag också gärna vilja se, men vi vet att den är helt ogenomförbar om man skall ha ett någorlunda representativt deltagande från många olika länder.

Herr talman! Skånska teatern är en av våra mest kända och lovordade fria teatergrupper, med en femtonårig verksamhet bakom sig. Dess verksamhet har inneburit hårt arbete, till stor del ideellt, ständig penningbrist, återkommande permitteringar, men också stora framgångar med uppsättningar som gett eko i hela teatervärlden. Gruppen har gjort ett sextiotal olika uppsättningar och gett nästan 2 000 föreställningar som setts av snart 400 000 åskådare, varav hälften kommit från andra orter än Landskrona. År 1982 var gruppen i en krissituation som hotade att sluta med nedläggning. Flera av gruppens medlemmar sökte sig till andra teatrar. Men Skånska teatern kom igen — med nya succéer. Arbetet med att nå en ännu större publik med många nya teaterbesökare har intensifierats. De sista fem åren har Skånska teatern spelat 700 föreställningar för omkring 130 000 åskådare. Gruppen bedriver en omfattande utåtriktad verksamhet i förskolor, skolor, föreningar och företag. Man tar emot studiebesök, har öppna repetitioner, eftersitsar och spelar gatuteater och kaféteater. Teaterns två dramapedagoger arbetar ständigt med förskoleoch lågstadiebarn samt utvecklingsstörda. I tre år samarbetade man med amatörteaterföreningar om den s.k. Landskronapågen, ett stort ungdomsteaterprojekt, som sysselsatte arbetslösa ungdomar på ett meningsfyllt sätt. Många elever, bl.a. från teaterhögskolan, och många amatörer har fått en stor del av sin grundläggande utbildning hos Skånska teatern. Ett stort antal etablerade scenkonstnärer har de senaste åren sökt sig till gruppen för att utveckla sin konst hos dem. Nu är teatern i kris igen och har så varit hela 1987 på grund av bristande anslag, trots att man själv dragit in 40 96 av kostnaderna, dvs. mer än 2 milj.kr. Genom extra stora arbetsinsatser, t.ex. dubbelarbete, lyckades gruppen minska sitt underskott och skjuta upp nedläggningen under våren. Från den 1 juli i år beslöt man att äntligen ta ut avtalsenliga minimilöner, ungefär 8 500 kr., för att — som man tror — sitt sista spelår kunna arbeta under drägliga förhållanden. Att i denna pressade situation, med de ständiga diskussionerna om medel till fortsatt verksamhet, som pågått hela året, ändå sätta upp nya föreställ ningar, som får lika mycket beröm som alla tidigare, det måste anses varaen = Prot. 1987/88:45 prestation. Skånska teatern har bestämt sig för att, om den enda utvägen är 15 december 1987 nedläggning, falla med flaggan i topp! Det hedrar den! KNESSET MA AR Vad vill då Skånska teatern? Den vill fortsätta att arbeta som en fri grupp, dvs. utan huvudman, utan byråkrati och hierarki, med rätt att själv välja ledning, dvs. det kollektiva arbetssätt som man anser vara det bästa sättet att skapa god teater på. Alla på teatern är yrkesspecialister med stort ansvar också för det gemensamma ensemblearbetet. Att vara en fri grupp innebär inte frihet från ansvarsfullt och disciplinerat arbete, snarare tvärtom. Det innebär däremot att alla har lika ansvar för resultatet. Teatern vill även i fortsättningen ha Landskrona som bas. Den vill fortsätta att skapa god teater med högt underhållningsvärde för att ge kraft och inspiration till sin publik, till amatörteatern och till teaterarbetare runt om i Sverige. Den vill fortsätta att utöka gästspelen både i och utanför Skåne. Den vill ha ett högre och inflationsskyddat anslag för att driva verksamheten i samma omfattning som i dag. Detta anslag skall utgå i förslagsvis tre år och sedan omprövas förutsättningslöst. Det skulle innebära rimliga arbetsvillkor och rimliga löner. Vad kostar detta? Enligt färska uppgifter kostar det ungefär 1 milj.kr. mer än teatern har löfte om i dag. Statens kulturråd menar att man har ökat bidraget till Skånska teatern så mycket som det är möjligt utan att stöta sig med andra grupper. Kulturministern och kulturrådet anser att landsting och kommuner i Skåne skall klara resten. Landstinget i Malmöhus län höjer också sitt bidrag för nästa år med mer än 100 20. Landskrona kommun har också ökat sitt bidrag väsentligt. I kommunerna runt om diskuteras nu stöd till gruppen, men det är fråga om stöd på lång sikt. Dessutom är det högst ovanligt att andra kommuner än värdkommunen finansierar en fri grupp. Landstinget i Kristianstads län, som är grannlänet, för också diskussioner om att ge bidrag till Skånska teatern. Formellt sett har alltså alla bidragsgivande instanser ställt upp. Men pengarna räcker ändå inte för att ge gruppen drägliga arbetsvillkor. Det behövs ytterligare insatser, och folkpartiet anser att staten bör stå för dessa. Om Skånska teatern måste lägga ner sin verksamhet är det en kulturskandal. Det finns inte något annat ord för att beskriva en sådan tragedi. Det är en skandal att vi i Sverige inte har råd att ha en grupp som spelar teater av en så nyskapande karaktär och med så hög kvalitet, samtidigt som den är så underhållande. Det är oändligt svårt att ge förutsättningar för kreativt skapande. Det gör man inte med politiska beslut och inte heller genom speciella regler. Nu finns det en grupp som har förmågan att skapa nytt och spännande, att ständigt förvåna och engagera publiken och att stimulera och vitalisera hela det svenska teaterlivet.

För Skånes skull, för Landskronas skull, men allra mest för den svenska scenkonstens skull, låt oss rädda Skånska teatern. Herr talman! Jag yrkar bifall till den enda reservationen i föreliggande betänkande.

Herr talman! Nu tycker jag att vi skåningar, Margareta Mörck och jag, skall börja tala på vanligt sätt om Skånska teatern. Med all respekt för tragedi, skandal, engagemang, osv. så går Skånska teaterns situation att beskriva på ett betydligt mer kortfattat sätt. Man kan helt enkelt säga att Skånska teatern är en av Sveriges bästa teatrar. Sedan behöver vi inte offra fler debatter här i kammaren på att tala om allt vad Skånska teatern gör, vill göra, osv. Skånska teatern är en utomordentligt bra teater. Det kan vi enas om. Men sedan kommer vi ner till sakfrågan. Margareta Mörck gjorde en något originell kommentar i slutet på sitt anförande. Hon jämställde Dramaten och Operan med Skånska teatern och föreslog att Skånska teatern liksom Dramaten och Operan skulle vara en riksangelägenhet. Man kan ta detta på två sätt. Samtliga teatrar som får stöd av kulturrådet är riksangelägenheter. Men det gäller inte Dramaten och Operan. Man kan å andra sidan säga att Margareta Mörck skulle vilja jämställa och ge Skåne en statlig teater av den typ som Dramaten är — Skånska teatern skulle då bli en sådan. Jag undrar vad Malmö stadsteater skulle säga om det. Verkligheten är att vi har mer än 100 fria teatergrupper i Sverige. Samtliga människor i dessa grupper — skådespelare, tekniker, scenografer, osv. — har rätt att arbeta och fungera. Enligt den tradition som gäller har riksdagen till kulturrådet anvisat pengar som skall fördelas bl.a. mellan de fria grupperna. Så har också skett i år, och av årets fördelning har Folkoperan och Skånska teatern fått de två största anslagen, 1,5 milj.kr. var. Skånska teatern har dessutom fått ytterligare ett anslag på 300 000 kr. av de 700 000 kr. som då fanns. Nu beviljar riksdagen ytterligare 1 milj.kr., och då gör folkpartiets ledamöter i kulturutskottet det ovanliga att man föreslår att riksdagen skall ta ställning till hur dessa pengar skall fördelas. Dessutom bortser man från de krav som andra fria teatergrupper har rätt att ställa. Jag tycker att vi som riksdagsmän har ansvar för de kulturaktiviteter som sker i våra egna hemlän, men vi har också en form av riksansvar. I detta sammanhang skulle jag vilja återkomma till Skånska teatern. Skånska teatern har som alla bra teatrar vuxit för fort och för mycket. Den dag vi säger att vi i Malmöhus län skall ha tre teatrar, Malmö stadsteater, Helsingborgs stadsteater och Landskrona stadsteater, vilken vi även kallar Skånska teatern, är situationen helt annorlunda. Jag var på Skånska teaterns allra första föreställning, med fem deltagare, för oändligt länge sedan. Denna teater har vuxit till en stor, närmast institutionell teater. Det är självklart att pengarna inte räcker. Vi kan ge teatern 1 milj.kr. till. Då anställer de ytterligare några människor och gör ännu bättre uppsättningar, och blir snart hela Sveriges bästa teater, men pengarna räcker inte. I detta sammanhang menar jag att vi som riksdagsmän har ett ansvar för att även andra mindre lyckosamma och mindre duktiga teatrar har rätt att få pengar från kulturrådet på bekostnad av Skånska teatern. Jag delar helt Bengt Göranssons uppfattning då han sade att det nu är landstinget och kommunerna som får göra sitt. Landstinget gör oerhört mycket, vilket Margareta Mörck också sade. Jag kan tala om att Vellinge kommun, som inte har bidragit till Skånska teatern, omedelbart har fått en förfrågan från Skånska teatern om man med anledning av vad statsrådet sade där nere skulle vara villig att lämna bidrag till teatern. Det är alldeles utmärkt. Om Vellingeborna far till Landskrona och tittar på teater skall de vara med och betala, men vi som riksdagsmän skall inte här försvåra för alla de teatrar som inte kan ha en skådespelarstab på över 30 personer och ha tekniker i en omfattning som ingen annan fri teater utom möjligen Folkoperan har. Det är en rättvisesynpunkt. Jag tycker att det är mycket angeläget att jag, som kommer från Malmöhus län och kanske sätter Skånska teatern högst av alla teatrar över huvud taget och som dessutom känner flera av skådespelarna väl, får säga detta. Jag tycker ändå att vi här inte skall bryta mot den tradition och de regler som gäller, dvs. att inte lägga oss i kulturrådets fördelningspolitik. Det tycker jag är en självklarhet.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
Herr talman! Jag vet inte riktigt vad jag skall börja med. Ingrid Sundberg säger att man inte kan utnämna Skånska teatern till en riksangelägenhet på samma sätt som Dramaten och Operan. Jag menade inte att Skånska teatern skulle bli en statlig teater. Jag menade just vad jag sade, nämligen att den är en riksangelägenhet. Jag menade en riksangelägenhet i motsats till enbart en regional angelägenhet, som många har sagt att denna teater är. Visst är det viktigt att de skånska kommunerna och landstingen stödjer Skånska teatern, och det ville jag i mitt anförande bevisa att de gör. Teatern har emellertid stor betydelse i dag. Den är en av de bästa om inte den allra bästa fria gruppen vi har. Därför är den ett riksintresse.

Herr talman! Bilismens framväxt och dominans har i grunden förändrat hela samhällsstrukturen. Nära nog alla livets områden har påverkats. I detta sammanhang har bilindustrin under många decennier varit en helig ko. Så också i dagens Sverige. Det måste nu handla om en planering av bilismen, inte för bilismen. Jag menar att frågan om ökad säkerhet och miljöförbättringar skall vara ett avgörande kriterium för de investeringar och underhåll av biltrafiksystemet som ändå måste göras. Bilen är tre gånger så farlig som kollektivtrafiken. Trafikolyckorna är den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdom mellan fem och nio år. För att råda bot på detta förhållande krävs en radikal förändring av transportoch trafikpolitiken. Ett samlat grepp på bilismen och dess konsekvenser måste vara en del av det förslag om den framtida trafikpolitiken som regeringen lägger fram i januari. Det behövs planeringsmodeller där transporterna sätts ini ett större sammanhang. Det räcker alltså inte att hänvisa till näringslivets behov eller till EG:s krav på anpassning, osv. Biljättarnas intresse av att diskutera antalet olycksfall enbart på sina egna villkor är omöjligt att acceptera. Skyddet i bil, bilbältesanvändning, skolskjutssäkerheten osv. är naturligtvis viktiga saker, liksom varje åtgärd för att skydda människorna i trafiken. Men för att drastiskt minska antalet dödade och skadade barn och vuxna och för att förbättra miljösituationen behövs det genomgripande förändringar, som minskar bilismen och bilindustrins makt. Vpk återkommer till dessa övergripande frågor i samband med regeringens aviserade proposition i januari, och därefter. Säkerheten för barn i bil har varit mycket dålig. Efter starka krav från olika grupper och debatter här i kammaren om barn och trafik har nu regeringen lagt fram ett förslag. Det är bra, men tyvärr är det inte tillräckligt. Vpk har i motion och i fem reservationer pekat på olika brister, som vi inte kan acceptera. Vi har stöd i den mycket starka kritik som ansvariga för barnens trafikmiljö har framfört på olika ställen i landet. Särskilt gäller det kanske skolskjutsverksamheten, som på många håll har försämrats på grund av kommunernas besparingsnit. Låt mig ta ett exempel från Borlänge. Polisinspektör Vide Lövqvist går där till angrepp mot skolmyndigheter och bussföretag med anledning av bristen på säkerhet när det gäller de minsta barnen. Många föräldrar har kontaktat polisen och berättat att barnen måste stå i bussarna, därför att bussarna är fullsatta. De värsta exemplen gäller bussar som går i reguljär trafik. Enligt polisinspektören blir missförhållandena allt vanligare i takt med ”de kommunala nedskärningarna”. Han berättar skräckexempel där en tredjedel av antalet barn tvingats stå under färden. När busschauffören tvingades att göra en häftig inbromsning föll flera av barnen och slog sig illa. Bussföretagen och skolmyndigheterna anklagas för att tänka mer på pengar än på barnen. Representanter för trafiksäkerhetsverket instämmer i den här kritiken och anser att det är fel att tvinga barn att stå i bussarna. Lagtexten, säger de, är klart otillräcklig, eftersom den inte tar hänsyn till att de minsta barnen behöver skyddas genom att få sittplats. Jag tycker uppriktigt sagt att texten i trafikutskottets betänkande 5, s. 9, stycket 3, är anmärkningsvärd. Där = Prot. 1987/88:45 underblåses det som jag kritiserar, nämligen kommunernas besparingsiver. — 15 december 1987 Det finns alltså fall där pengarna betyder mer än barnens liv och säkerhets = Qaro oo mm por Vpk kräver nya bestämmelser om skolskjuts, så att alla barn får sittplats när transporten sker i vanlig buss. Det finns också stora skillnader mellan olika kommuner i dag. Detta beror inte på trafiksituationen eller på hur farlig skolväg barnen har utan på hur mycket kommunen satsar ekonomiskt på verksamheten. Självfallet måste det bli en obligatorisk uppgift för kommunerna att ordna skolskjutsar som fungerar tillfredsställande. Vpk föreslår att kommunerna får statsbidrag, så att en jämlik och trafiksäkrare miljö för Sveriges barn kan ordnas. Jag vill yrka bifall till vpk-reservationerna 4 och 5 i betänkandet. Ett annat viktigt område gäller skyddsanordningar för barn vid förhyrning av bil och vid taxitransporter. Vpk kan inte gå med på att det görs undantag för dessa transporter. Självfallet vore det enkelt att samtidigt med att en bil hyrs också hyra skyddsutrustning för medföljande barn. När det gäller taxi bör de nya bestämmelserna också gälla krav på bilbälteskuddar för barn upp till tio år. Det är inget orimligt krav att taxifordonsägarna blir skyldiga att se till att alla passagerare kan färdas säkert. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 samt till reservation 3, där det föreslås att också förare i yrkesmässig persontrafik skall ha ett straffrättsligt ansvar för att barn som passagerare använder särskild skyddsanordning eller bilbälte. Herr talman! Medan samhället ger bilisterna stora fördelar i trafiksystemet har särskilt barnen fått betala priset. Det är inte bara jag eller vpk som argumenterar på detta sätt. Det återfinns sådana här uppfattningar på ganska många håll i dag. För barnens del rör det sig om trafikrisker, buller, skadad miljö och en mycket välmotiverad rädsla för skador och död. Det är därför ett hån mot allt vad barnens rättigheter innebär när hänsyn till kortsiktiga s.k. lönsamhetskrav från transportsektorn och näringslivet så länge har fått styra politiken på det här området. Herr talman! Jag får anledning att återkomma till dessa samhällsproblem i senare debatter.

Herr talman! Det är glädjande att kunna konstatera att antalet barn som dödats och skadats som bilpassagerare minskat sedan mitten av 1970-talet. Delvis beror denna utveckling på att barnen i allt större utsträckning använder skyddsanordningar i kombination med eller utan bilbälte, men också på att fabrikanterna tagit fram allt flexiblare skyddsutrustningar som blivit lättare att använda. Trots den positiva trenden dödas och skadas fortfarande många barn i trafiken. Därför är det här regeringsförslaget ”om säkerheten för barn i bil” ett efterlängtat förslag. I detta betänkande är utskottet överens om huvudförslagen, men i några detaljer har vpk reserverat sig. Reservation 1 berör kravet på skyddsanordning vid tillfällig förhyrning av bil. Där anser utskottsmajoriteten att det inte kan krävas att vårdnadshavaren skaffar särskild skyddsanordning vid tillfällig förhyrning av bil, men sannolikt kommer biluthyrningsföretagen att tillhandahålla olika skyddsut 125 rustningar, bl.a. som ett medel i konkurrensen om kunderna. I reservation 2 vill vpk att taxi skall tillhandahålla skyddsanordning som bälteskuddar för barn upp till tio år. När det gäller det förslaget instämmer utskottsmajoriteten i propositionens förslag att taxi skall undantas. I det här sammanhanget bör det noteras, att om man ställde dessa krav på taxi, skulle taxibilarna tvingas att åka omkring med flera varianter av utrustning, anpassade till barnens storlek och vikt, med andra ord allt från babystolar, bilbarnstolar, bältesstolar och andra typer av skyddsutrustning. I reservation 3 krävs ett straffrättsligt ansvar för förare i yrkesmässig persontrafik när det gäller att se till att barn som passagerare använder skyddsutrustning. Inte heller detta krav är utskottet berett att ställa upp på. Det är orimligt att kräva av föraren att han i alla lägen i trafiken skall kunna kontrollera att barnen har på sig säkerhetsbältet eller använder annan skyddsutrustning som det kan vara fråga om. I den fjärde reservationen krävs att det skall finnas sittplatser för alla när skolskjutsning sker i vanlig buss. De s.k. vanliga bussarna är några av de mest säkra formerna av skolskjuts, bl.a. genom sin storlek och tyngd. Om man ställer alltför långtgående krav på skolskjutsar och de bussar som genomför skolskjutsning, löper man risken att många kommuner kan få svårigheter att genomföra denna viktiga skjutsning. Barnen kan då tvingas använda betydligt sämre lösningar ur trafiksäkerhetssynpunkt. Slutligen har vi reservation 5 om obligatorisk skolskjutsning.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

Herr talman! Jag hade väl inte väntat mig att få höra annat än det som finns med i utskottsmajoritetens text i betänkandet. Men eftersom jag tog upp ett exempel från verkligheten och citerade en polisinspektör — som faktiskt går till ett välmotiverat angrepp mot de förhållanden som föreligger inom skolskjutsverksamheten — och ville lyfta fram detta särskilt, hade jag kanske ändå väntat mig litet mer från talarstolen. Jag vill citera vad som står i utskottsbetänkandet i den här frågan: ”Genom sin storlek och tyngd ger en buss en viss säkerhet i trafiken för passagerarna. Denna fördel med buss som skolskjutsfordon får anses uppväga sådan mindre komfort under färden som påtalas i motionerna. Med hänsyn härtill och till att man måste ha förståelse för att ståplatser och sätenas kapacitet av ekonomiska skäl måste utnyttjas vid skolskjutsning är utskottet inte berett Vad är detta? Här finns inget som undanröjer de problem som jag tog upp, med för många barn i bussarna. Det finns exempel från Borlänge där barn faktiskt har skadats. Det tillfälle som har refererats i massmedia gäller när polisinspektören själv, som är arg och upprörd över förhållandena, hade varit vittne. Vi vet också att detta händer på många håll i landet och att ojämlikheten mellan kommunerna i fråga om vad man satsar har varit — Prot. 1987/88:45 beroende av kommunernas ekonomi. 15 december 1987 Men skall verkligen det ekonomiska avgöra vilket skydd barnen skall ha? Jag vill ha ett rejält svar på den frågan. SARerRErer Orban
Herr talman! Viola Claesson säger sig ta exempel från verkligheten och citerar en polisinspektör i Borlänge. Låt mig då bara säga: I fråga om att klara riktiga skyddsanordningar för barn har nog många här i kammaren erfarenhet av problemen, så man behöver nog inte lyssna på citat från en polisinspektör från Borlänge. Beträffande det som Viola Claesson väljer att ta upp vill jag säga: Just de vanliga bussarna är några av de säkraste formerna av skolskjuts. Sedan skulle man naturligtvis kunna ställa stora krav på utformningen, bältningen, antalet barn i vissa åldrar som får sitta och som får färdas i bussen osv. Men resultatet skulle i många ekonomiskt svaga kommuner sannolikt bli att många barn tvingades använda betydligt sämre färdmedel till skolan, t.ex. cykla eller t.o.m. gå till skolan långa vägar. Det kan vara alternativet i ekonomiskt ansträngda kommuner i glesbygden. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man diskuterar den här frågan. Självfallet skall vi i den här kammaren liksom i samhället i övrigt se till att vi successivt förbättrar säkerheten för barn. Men låt oss gå fram på ett sådant sätt att kommunerna har möjlighet att hänga med i lagstiftningen. Det är väsentligt för barnens trygghet i trafiken.
Herr talman! Jag tycker att detta är ett märkligt sätt att argumentera på om man har läst vpk:s reservation och motion. Det exempel som jag tog upp tidigare i talarstolen är ju bara ett, och det finns tyvärr alltför många sådana exempel från landet. Verkligheten är den att barn drabbas därför att det är för trångt i skolskjutsarna. Just därför och därför att det skall bli en jämlikhet som är i barnens intresse kräver vpk inte bara att de förbättringar som vi föreslår skall bli obligatoriska utan också att det skall utgå statsbidrag för detta ändamål. Sten-Ove Sundström kommenterade inte ens detta, men det är ju grunden i vpk:s förslag.
Herr talman! Viola Claesson håller sig fast vid det exempel som hon känner till väl. Jag har i olika sammanhang försökt hitta statistik på det här området. Det har varit svårt att finna sådan, men av den statistik som finns att tillgå kan man konstatera att säkerheten sedan mitten av 70-talet har blivit bättre och bättre i samband med skolskjutsning. Det är möjligt att man kan rycka ut något enstaka år och peka på någon speciell händelse, men totalt sett är bilden positiv, och det är glädjande.

Herr talman! Medvetandet om hur bra det är med bilbälte är i dag väl utbrett i Sverige. Ändå har vi behövt hjälp av en lag för att göra det till en vana att ta på oss bältet i baksätet. För att barnen skall skyddas ordentligt behövs också föreskrifter. Det ansåg bl.a. de båda folkpartisterna Ingrid Ronne-Björkqvist och Hugo Bergdahl i en motion för snart två år sedan. När den motionen behandlades — för ett år sedan — var den lagstiftning som nu har kommit under utarbetande. Folkpartiet reserverade sig i utskottet för ett snabbare ikraftträdande. Vi får dock i dag säga oss vara nöjda med att lagen formellt träder i kraft den 1 april 1988 vad gäller privatbilismen. De flesta barn har redan i dag tillgång till lämplig skyddsutrustning. Inte minst landstingen har här gjort en insats med utlåning av barnskyddsanordningar. För skolskjutsarna har man fått utsträckt tid att ordna bälten till den 1 augusti, men säkerligen kommer många bälten att tas i bruk tidigare, där det inte redan är gjort. Även om alla är ense om angelägenheten i skyddsåtgärderna, vill jag betona vikten av att de som har att tillse att lagen efterlevs ser med förnuft på de situationer som ibland kan uppstå. Ett sömnigt barn kan få lägga sig ner och sova utan att bältet sitter exakt rätt, och en förälder i baksätet får hålla ett ledset barn i famn en stund även om bältet bara räcker till den vuxne. Det är bra med trafiksäkerhet, men mänskliga hänsyn måste också få plats och helst inte leda till böter. När jag nu avslutningsvis yrkar bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 5, hade jag tänkt säga några ord om skolbussarna och framför allt om det stora ansvar som ligger på förarna av skolbussar. Även om alla barn har sittplats — vilket tydligen inte alltid är fallet — har chaufförerna ofta en besvärlig arbetssituation, med ett fordon fyllt av ibland glada, ibland trötta, ofta stimmiga barn som trängs ut och in. Att uppfatta varje detalj och att öppna och stänga dörrar i rätt ögonblick kan vara svårt, men det är oerhört viktigt för barnens säkerhet. I allmänhet fungerar detta på ett utomordentligt bra sätt, och bussförarna gör en fin insats. Det är dock viktigt att man vid trafikundervisningen i skolorna ständigt uppmärksammar eleverna på hur väsentligt det är att de som passagerare också känner sitt ansvar. Det är vidare viktigt att ha fortsatt uppmärksamhet riktad på skolbussarna. Jag tror att kommunerna är medvetna om sitt stora ansvar i den här frågan.

Herr talman! Det är skönt att vi nu äntligen skall besluta om att alla människor skall använda bilbälte i de bilar där det finns bälten. Det har känts mycket otillfredsställande att barn har varit undantagna från lagreglering. Men samtidigt är det synd att det i propositionen och sedan i utskottet inte har tagits hänsyn till att många barn ändå kommer att tills vidare ställas utanför lagförslaget. Jag tror att många, inte minst barnen själva och deras föräldrar, kommer att bli förvirrade av den lagstiftning vi nu får. Jag tror också att vi i vissa fall kan få uppslitande rättsstrider om ansvarsfrågorna. Jag accepterar att ett barn av praktiska skäl tillfälligt inte får ett fullgott skydd, t.ex. om en granne skjutsar flera barn från samma gata hem från en fotbollsmatch. Men däremot kan jag inte acceptera att de som regelmässigt — Prot. 1987/88:45 har barnen i sin vård skall slippa ifrån det lagreglerade ansvaret. Barn inom = 15 december 1987 barnomsorgen borde självfallet omfattas av detta. Om en dagbarnvårdare eller ett daghem har hand om barn, så är ju det något som är planerat. Och i barnomsorgsverksamheten ingår också utflykter. Det vet man, och det är självklart. Alltså borde krav ställas på ett fullgott skydd. Jag är helt övertygad om att nästan alla föräldrar kommer att ta för givet att det förhåller sig så, när vi nu får den nya lagen. Om det sedan händer en olycka när barnet har varit ute och åkt med dagmamman och det visar sig att barnet inte har suttit fast ordentligt, då tror jag att föräldrarna uppfattar det som om dagmamman har brutit mot lagen. Föräldrarna kommer att invaggas i falsk säkerhet. De kommer att utgå från att barnet kommer att sitta ordentligt bältat, när de lämnar barnet till barnomsorg eller annan regelbunden verksamhet för barn. Jag har mycket svårt att förstå varför man lämnar den här gruppen utanför lagen. Det kommer dessutom att även framöver vara lagligt att skjutsa ganska många barn t.ex. längst bak i en kombivagn utan bälten, så länge dessa bilmodeller finns. Och det kommer också i ganska många fall att vara lagligt att skjutsa ett litet barn utan särskild skyddsutrustning. Och i det senare fallet handlar det inte om något övergående fenomen, som det är när det gäller gamla bilmodeller, för dessa kommer ju att försvinna. Men när det gäller krav på särskild skyddsutrustning för små barn, så är alltför många undantagna i lagen. Om barn vid ett enstaka tillfälle sitter oskyddade, så kan man acceptera det. Men om det gäller en bil som t.ex. används i regelbunden verksamhet för barn, då tycker jag att det är oansvarigt. Man borde väl kunna ställa högre krav på dem som regelmässigt vårdar våra barn än på dem som tillfälligt skjutsar ett barn. Det är också viktigt att vi inte ger kommunerna för lång dispens för skolskjutsar som inte har bälten. Det handlar om kommunernas ekonomi, men vi kan inte acceptera det skälet under mer än en kortare övergångstid. Därefter borde inga dispenser beviljas. Menar verkligen utskottsmajoriteten att dispenser skall beviljas även efter två tre år? Skall kommunernas ekonomi i detta sammanhang vara viktigare än barnens säkerhet? En annan aspekt som är viktig är att det när skolskjutsning sker med vanliga bussar förekommer att barnen är så många att det inte finns sittplatser för alla. Jag tycker att det är ett minimikrav att alla barn skall ha en egen sittplats — både från säkerhetssynpunkt och från psykologisk synpunkt. Det finns belagt, bl.a. i undersökningar från Norge, hur barn upplever skolskjutsar. En förfärande stor andel mår dåligt i flera timmar efter varje resa. De mår illa eller känner sig rädda. Att då inte ens ha en egen sittplats kan knappast göra barnet tryggare. Jag tycker att denna aspekt fattas i den debatt som tidigare har förts, där säkerhetssynpunkten mest har betonats. Jag tycker vidare att det är svagt att man inte ställer krav på att biluthyrningsföretag skall ha skyldighet att tillhandahålla skyddsanordningar för barn. De här aspekterna — att endast kort dispenstid skall medges för kommunerna, att alla barn skall ha rätt till en egen sittplats i bussarna, att uthyrningsföretagen skall tillhandahålla skyddsutrustning och, framför allt, att alla som 129 regelmässigt har hand om barn skall se till att nödvändig skyddsutrustning finns — anser jag vara viktiga. Jag är förvånad över att utskottet inte har beaktat dessa krav. I min motion T3 har jag bl.a. krävt detta och att utskottet skulle utarbeta i detta sammanhang erforderlig lagtext. Så har nu inte skett, varför jag i stället får yrka bifall till reservationerna 1 och 4, vilka tar upp delar av mina motionsyrkanden.

Herr talman! Jag är förvånad över Margareta Perssons inlägg, när hon säger att alltför många barn är undantagna i denna lag. Detta stämmer nämligen inte. Det gäller att utforma en lagstiftning som också fungerar någorlunda praktiskt i den verklighet vi lever i. Beträffande exemplet med dagmammorna vill jag säga att det är klart att det vore bra med en lagstiftning. Men man skall komma ihåg att en sådan inte skulle befria föräldrarna från det dagliga ansvaret. Om vi som föräldrar dagligen använder skyddsutrustning i bilen, ser vi naturligtvis till att lämna ifrån oss den när vi lämnar barnen hos dagbarnvårdaren när vi vet att det.ex. skall fara till ett badhus eller något annat ställe. Detta är väl verkligheten. Vi är ju inte mindre rädda om barnen bara för att vi har lämnat över dem till daghemspersonal eller en dagmamma. Det finns en skrivning i utskottet där denna inställning markeras. Detta är viktigt att komma ihåg. Men, Margareta Persson, det kan uppstå speciella situationer — dagmamman kan vara sjuk, vilket som bekant inte är ovanligt — då man av något skäl plötsligt blir tvungen att anlita någon annan person som dagbarnvårdare. Den personen kanske inte har tillgång till en bil där ens utrustning passar osv. Därför gäller det att vara litet flexibel. Vi får ju inte ställa så hårda krav att det kan bli problem att hitta en tillfällig dagmamma bara för att dessa funktioner inte kan tillhandahållas. Det är viktigt att i detta sammanhang vara så att säga litet mjuk i svängarna. Jag är helt övertygad om att de föräldrar som i vanliga fall använder skyddsutrustning även ser till att denna utrustning får följa med när de lämnar över sina barn till dagmamman. Så enkelt är det, Margareta Persson. Margareta Persson anser att de dispenser som skall ges för fordon som används av kommunerna bör gälla under en kortare tid än vad utskottet föreslår, att de inte bör vara längre än två år. Detta kan man diskutera, men tyvärr kan de fordon som används ha en ganska lång livslängd. Om vi plötsligt skulle tvinga en massa kommuner att snabbt byta ut fordonsparken för att klara dessa åtaganden, kan det uppstå problem, vilket tyvärr även kan drabba barnen i form av ännu sämre lösningar än dem som Margareta Persson här målade upp en bild av.
Herr talman! Angående dispenserna kan det väl för kommunerna inte komma som en blixt från en klar himmel att vi nu skall få en lagstiftning. Detta har ju ändå diskuterats under flera år. När det gäller barnomsorgen anser också jag att man skall vara flexibel och ta hänsyn till de praktiska förhållanden som råder. Jag tror även att det här kommer att lösa sig i praktiken, att man om några år anser det som självklart — Prot. 1987/88:45 att alla barn skall sitta ordentligt bältade. Men det jag reagerar emot är att vii — 15 december 1987 lagen har undantagit den grupp som regelmässigt har hand om barnen —inte = Car oro sn, de som tillfälligt löser barnomsorgen, utan de som dagligen har hand om våra barn. Det handlar bl.a. om daghemmen och dagbarnvårdarna. Jag tror som sagt att många föräldrar helt enkelt kommer att utgå ifrån att också daghem och dagmammor omfattas av den nya lagen och att det därför kan uppstå problem. Om föräldrarna vet att dessa inte omfattas av lagen, är också jag övertygad om att föräldrarna tar med sig den utrustning som krävs, Men jag förstår inte logiken i att man lämnar denna grupp utanför lagen.
Herr talman! Jag tror i likhet med Margareta Persson inte att detta förslag för särskilt många kommuner kommer som en blixt från en klar himmel. Men å andra sidan motiverar inte detta en kortare tid för dispenser. Det kommer helt enkelt att ta åtskilliga år innan många av bilarna i den fordonspark som nu används blir så gamla att de behöver bytas ut. Allting som innebär att man måste snabbt byta ut anpassbara fordon kan medföra stora kostnader för kommunerna. Låt mig sedan säga att jag är helt överens med Margareta Persson om att det gäller att ha ett praktiskt och flexibelt system för barnen. Det är ju så med alllagstiftning att det tar tid innan den når ut i folkflertalets medvetande, men det här är en så viktig lagstiftning att jag är övertygad om att den ganska snabbt kommer att nå ut till samtliga människor, framför allt småbarnsföräldrarna, som är mest berörda. Låt mig slutligen säga att jag helt håller med Margareta Persson om vad hon sade i sitt inledningsanförande, att vi nu har tagit ett ordentligt steg i rätt riktning. Jag är övertygad om att det steget under de närmaste åren kommer att följas av fler åtgärder för att ytterligare förbättra säkerheten för barnen.

Herr talman! Med anledning av en av mig väckt motion behandlas i föreliggande betänkande frågan om stopplikt vid stillastående skolskjuts. Motionen har en verklighetsbakgrund. Föregående läsår blev en elev vid en av skolorna i min hemkommun påkörd och allvarligt skadad av en bil i samband med att han sprang ut över vägen från skolskjutsen. Följden blev en tids lasarettsvistelse, vilket är nog så allvarligt, men det kunde, herr talman, ha fått långt värre konsekvenser. Med den erfarenheten är det inte särskilt svårt att motivera, varför det är angeläget att införa stopplikt vid stillastående skolskjuts — detta så mycket mer som antalet likartade olyckstillbud alldeles uppenbart är stort landet över. Vi vet att under tidsperioden 1980-1985 tre barn omkom i samband med påeller avstigning av skolskjuts. Det är tre för många. Givetvis måste vi göra allt vad vi kan inom rimliga gränser för att undvika att fler liv skördas eller att ytterligare människor lemlästas. I den aktuella propositionen har föredraganden — med hänvisning till vad en särskild arbetsgrupp kommit fram till — radat upp en rad skäl mot att stopplikten införs. Den skulle skapa en falsk säkerhet hos skolbarnen, vilken 131 inte finns på samma sätt då de åker med andra fordon än skolskjuts. Barnen skulle inte vara i stånd att ändra beteende i sådana fall, heter det, och därmed utsättas för stor fara. Barnen bör därför lära sig ett beteende oavsett vilket fordon de åker i — dvs. de skall därför inte skyddas genom stopplikt vid skolskjuts! På landsbygden förekommer olika blandformer mellan renodlad kollektivtrafik och skolskjutstrafik för transporter av skolbarn, och detta förhållande, heter det vidare, kan göra det ännu svårare för barnen att anpassa beteendet efter fordon. Vidare kan en stopplikt medföra komplikationer för andra trafikanter, anförs det, genom att trafikrytmen störs på grund av köbildning. Slutligen hävdas också att antalet omkörningar av skolskjutsfordon i rörelse kommer att öka, eftersom bilisterna vill undvika att stanna, när skolskjutsen stannar. Därmed kommer riskerna för olyckor att öka, anser man. Herr talman! Mot bakgrund av vad det här verkligen är fråga om — att söka rädda liv och undvika skador — väger enligt min mening de i propositionen anförda och av utskottet anammade skälen mot stopplikt vid skolsjuts tämligen lätt. Det finns något som heter föräldraansvar, och det finns något som heter trafikundervisning i skolorna, och det finns därtill något som heter information via massmedia av skilda slag. Det är naturligtvis genom insatser från dessa håll som barnen skall bibringas beteendet att alltid vara uppmärksamma i samband med att de stiger på eller av ett fordon, vilket det vara må. Det är genom fostran, information och upplysning som de unga människorna skall påverkas och läras hur de skall bete sig i trafiken. Att ansluta sig till beteendeargumenteringen i propositionen är att kapitulera på alldeles för enkla grunder. Ej heller väger påståendet om att trafikrytmen störs genom köbildning och att detta är till besvär för andra trafikanter särskilt tungt. Den bilist som har kört på ett barn vid en skolskjuts anser med säkerhet, att det hade varit mycket värt om han varit tvungen att stanna. Den uppoffringen torde de allra flesta vara villiga att göra. Den störda trafikrytmen är en bagatell i sammanhanget. Vad så slutligen det ökade antalet omkörningar beträffar, så är det åter en fråga om fostran, undervisning och upplysning. Redan i dagsläget är det ju en skyldighet för var och en att vara mycket observant vid alla omkörningar. Att bilisterna i gemen skulle visa minskad respekt mot denna skyldighet därför att stopplikten införs är enligt min mening en allvarlig beskyllning mot dem — för att inte säga mot oss alla, eftersom de flesta av oss torde vara bilister. Min fasta övertygelse är att vi är vuxna nog att visa den respekt och hänsyn det här är fråga om. Det finns således, herr talman, inga bärande grunder för att säga nej till stopplikten, vilket trafikutskottet tyvärr gör. Min förhoppning står nu till det uppdrag som trafiksäkerhetsverket skall få att närmare följa denna speciella fråga. Rimligen skall detta uppdrag leda till att åtgärder vidtas som medför ökad trygghet för våra barn och ungdomar i samband med skolskjutsning i ett alltmer sjudande trafikliv.
Herr talman! Låt mig ge Hans Nyhage ytterligare en aspekt på stopplikten. — 15 december 1987 Ibland kan den innebära att man i stället för att skydda barnen i större. = Tug ooo utsträckning skapar livsfarliga situationer. Det är nämligen så, Hans Nyhage, att i många fall, speciellt ute på landsbygden, används samma bussar både vid skolskjutsning och vid reguljär trafik. Det skulle bli mycket svårt att lära barnen att vid det ena tillfället står övrig trafik stilla och har stopplikt när de går ur bussen men inte vid andra tillfällen. Därmed skulle man skapa direkt livsfarliga situationer för små skolbarn, som har svårt att skilja på de här beteendena. Detta är en mycket allvarlig aspekt på stopplikt, och jag kan försäkra Hans Nyhage att det är en av de aspekter som gör att någonting sådant dröjer och förhoppningsvis aldrig kommer till stånd.
Herr talman! Jag har ju läst att detta är ett av de argument man har mot stopplikten, men jag tycker inte det är några tungt vägande skäl man anför i det här fallet heller. Det är ju alldeles uppenbart att vi måste lära våra barn och ungdomar hur de skall bete sig, oavsett vilket fordon de färdas i. Då menar jag att stopplikten är en ytterligare förstärkning av skyddet för våra barn, och den förstärkningen tycker jag vi skall kosta på oss.

Herr talman! Jag vill först konstatera att beräkningar som gjorts av statens vägoch trafikinstitut visar att ca 200 människoliv skulle kunna sparas årligen om ingen överskred hastighetsgränserna på våra vägar. VTI har också kommit fram till att ungefär hälften av dagens trafik går med hastigheter utöver de tillåtna. Respekten för fastställda fartgränser är således i alltför många fall bristande. Från folkpartiets sida har vi under en följd av år krävt ökade insatser, i olika former, för en effektivare trafikövervakning. En sådan effektivisering kräver insatser av både personella och tekniska resurser. Det vore mot den bakgrunden oförsvarligt att acceptera hjälpmedel, som t.ex. radarvarnare, för att ge en grupp fordonsförare rätten att medvetet och utan straffpåföljd nonchalera fastställda fartgränser. Regeringens förslag om förbud mot radarvarnare är i linje med de förslag som folkpartiet har väckt vid olika tillfällen. Därför anser vi att förslaget i propositionen om ett förbud mot tillverkning, innehav, överlåtelse eller användning av radarvarnare är helt acceptabelt. 133 Däremot, herr talman, har vi från vår sida mycket starka invändningar mot 15 december 1987 den straffskala som regeringen föreslår. Enligt vår uppfattning bör påföljden vara böter. Enligt regeringsförslaget och enligt trafikutskottets majoritet, bestående av socialdemokrater och vpk, har fängelse tagits med i straffskalan, bl.a. för att det skall vara möjligt att företa husrannsakan eller kroppsvisitation. Vi säger i vår motion att det vore direkt olämpligt att öppna möjligheter till så ingripande och integritetskränkande åtgärder i detta sammanhang. De åtgärderna bör reserveras för allvarligare brott. Herr talman! Förslaget om straffpåföljd i form av fängelse för överträdelse av dens.k. radarlagen kommer säkert att öka skaran av medborgare i det här landet som tvivlar på verklighetsförankringen i en del av regeringens olika lagförslag. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Från centerns sida har vi biträtt propositionen angående lag om förbud mot radarvarnare. Vi delar däremot inte regeringens syn vad gäller påföljden för den som bryter mot lagen. Vi anser att böter vore tillräckligt. Det som regeringen föreslår, upp till sex månaders fängelse, kan inte stå i relation till själva brottet. Jag tror att det är viktigt, när vi stiftar lagar i den här församlingen, att folk anser att straffpåföljden är rimlig. När man jämför med påföljder av många andra brott, tror jag allmänheten upplever att riksdagen med denna lag på något sätt vill bedöma bilförare hårdare än andra människor i samhället. Vi delar alltså inte regeringens och trafikutskottets majoritets förslag till påföljd och har därför tillsammans med folkpartiet avgivit en reservation, som jag slutligen vill yrka bifall till.

Herr talman! När det här betänkandet har antagits av kammaren kommer förbudet mot radarvarnare att träda i kraft den 1 april nästa år. Det finns redan förbud mot dessa varnare i ett flertal länder. Det är i och för sig naturligt, eftersom den radar som används vid hastighetsövervakning har en räckvidd på ungefär 100 meter, medan radarvarnare kan varna för radarkontroll på ett avstånd av över två kilometer. Det har därför blivit allt vanligare att radarvarnare används för att undvika hastighetskontroller. Därmed kan innehavaren hålla betydligt högre hastigheter än vad som tillåts. Till detta betänkande har fogats två reservationer, den första av moderaterna. Det är en mycket lång och märklig reservation, där man bl.a. anser att den enskilde skall ha rätt att äga och nyttja egendom efter vad han själv finner lämpligt. Man kan verkligen fundera över vilket samhälle vi skulle ha om moderaterna fick bestämma. Vidare anser man att det inte finns skäl att införa förbud, eftersom motiveringen för det föreslagna förbudet ju endast är att användningen försvårar statens kontroll av medborgarna i vissa situationer. Jag kan inte tolka moderatreservationen på annat sätt än så, att reservanterna anser radarvarnare vara bra att ha, eftersom de ger den enskilde individen rätt och möjlighet att undgå och strunta i gällande hastighetsgrän ser — och därför vill man avslå hela propositionen. Prot. 1987/88:45 Till detta skall då bara läggas att vi i trafikutskottet tidigare varit enigaom 15 december 1987 nödvändigheten av att gällande hastighetsgränser följs, eftersom det ären. == gg viktig förutsättning för en ökad trafiksäkerhet i vårt samhälle. Nu värnar moderaterna främst om radarvarnarnas fortlevnad, före en ökad trafiksäkerhet. Det kallar jag politiskt geschäft. De flesta länder i Europa har redan förbjudit radarvarnare. Självfallet skall inte heller vi i vårt land tillåta teknisk utrustning som inte bara ger möjlighet att överträda lagar utan också kan stimulera till det. I reservation 2 av folkpartiet och centern vänder man sig mot att det i propositionen föreslås att påföljden kan bli fängelsestraff samt att husrannsakan och kroppsvisitation skall få förekomma. Nu skall man väl undvika att dramatisera den här påföljden, vilket de borgerliga försöker sig på i den här reservationen. Det står nämligen klart skrivet i propositionen på s. 6: ”Påföljden för den som olovligen befattar sig med en radarvarnare bör normalt vara böter. I enstaka fall kan dock ett fängelsestraff vara motiverat. Ett sådant fall kan exempelvis vara omfattande försäljning av radarvarnare.” I och med att fängelse kan följa på brottet blir det alltså möjligt att företa husrannsakan i enlighet med vad som föreskrivs i 28 kap. rättegångsbalken. Under de förutsättningar som anges kan alltså ett fordon eller en lokal undersökas i brottsutredande syfte. Därför har jag mycket svårt att förstå att centern och folkpartiet motsätter sig sådana brottsundersökande åtgärder. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Sten-Ove Sundström säger att vi från den borgerliga sidan, i det här fallet folkpartiet och centern, överdramatiserar påföljden. Jag vill säga till Sten-Ove Sundström att det inte är bara vi från folkpartiets och centerns sida som har den uppfattning som kommer fram i den här reservationen. Det är många människor som under den tid då denna fråga diskuterats har tagit kontakt, bl.a. med mig. De som under helgen har lyssnat på olika radioprogram har kunnat konstatera att man t.o.m. i massmedia börjar raljera över att ett sådant här lagförslag läggs fram. Jag vill också i detta sammanhang konstatera att man inom kommunikationsdepartementet upprättat en promemoria, benämnd Förbud mot radarvarnare. Där föreslogs att påföljden för brott på det här området skulle vara penningböter. Under ärendets gång har man från regeringens sida föreslagit skärpning av straffet på detta område, och nu är man så att säga på fängelsenivå. Jag vill ännu en gång upprepa att vi tycker att det är onödigt och obefogat att ta i på det viset. Jag tror att många människor kommer att uppleva att utvecklingen på det här området visar att man kanske inte alla gånger har verkligheten med i bilden när man stiftar lagar.
Herr talman! Hugo Bergdahl försökte återigen skapa stor dramatik kring straffdelen i förslaget. I mitt inledningsanförande citerade jag exakt vad vi 135 har skrivit i utskottsbetänkandet — och vad som kommer att gälla. Fängelse kommer i dessa sammanhang endast att utdömas i mycket speciella fall. Men det är också viktigt — och det tycker jag att Hugo Bergdahl inte skall bortse från — att den tekniska utvecklingen nu har gått så långt att radarvarnare i många fall inte är större än ett cigarettpaket. En sådan radarvarnare kan man lätt låta ligga på instrumentbrädan, och när man upptäcker en hastighetskontroll kan man lätt dölja den på olika sätt. Därför är det nödvändigt att ha den här delen av förslaget med. Men återigen vill jag säga — inte för att jag tror att det på något sätt kommer att hjälpa till att övertyga Hugo Bergdahl — att det klart framgår av betänkandet och av propositionen i vilka enstaka fall ett fängelsestraff kan vara motiverat. Däri ligger dramatiken.
Herr talman! Det är tyvärr inte bara på det viset, Sten-Ove Sundström, att ni inte kan övertyga mig genom er argumentering. Det som är ännu värre är att ni säkert inte kan övertyga en majoritet av svenska folket när det gäller det här kravet på straffsatser för ett brott som begås. Och jag vill nog påstå att det är ett brott som man begår. Men det borde också vara rirnligt att avväga straffet mot bakgrund av det brott som har begåtts. Jag vill än en gång beklaga att utskottsmajoriteten har valt denna lösning. Jag tycker att kommunikationsdepartementets promemoria hade varit ett bättre underlag när det gäller att göra bedömningar i den här frågan.
Herr talman! Återigen gör Hugo Bergdahl ett försök att dramatisera frågan. I detta fall är det normalt med böter för den som handhar en radarvarnare. Jag har svårt att förstå vad Hugo Bergdahl menar med sina citat, enligt vilka hela svenska folket skulle vara mot ett förbud. Jag vet inte vilket straff han hade tänkt sig, om det normalt inte skulle vara böter. Det vore intressant att höra Hugo Bergdahls precisering på den punkten.

Herr talman! Det ser ut som om vi skulle kunna få en ny ”röd gubbe”-lag. Förslaget till lag om förbud mot radarvarnare inkl. straffet härför kan jämföras med förbudet mot att gå mot röd gubbe. Det var tidigare straffbelagt, och det betydde att myndigheterna tog ifrån de enskilda människorna ansvaret för situationen och ställde för stora krav beträffande polisens aktiva ingripande. Detta förbud kom i längden att av allmänheten upplevas som obefogat och löjligt, som en förbudsmentalitet. Detta förslag är långt värre. Det finns i andra länder förbud mot att bruka s.k. radarvarnare, men där har man i alla fall inte gått så långt i kontroll och påföljd som här föreslås. För — Prot. 1987/88:45 att ge polisen möjlighet till effektiv kontroll har förslaget nämligen konstru 15 december 1987 erats så att påföljden för att äga en radarvarnare kan bli fängelse. Dågess. ZI polisen möjlighet till kroppsvisitering, husrannsakan osv. Straffet för att inneha en radarvarnare — sådana lär innehas av ca 1 90 av bilägarna — är alltså enormt mycket hårdare än straffet för den fortkörning man annars kunde råka ut för, där böter är straffet. Logiken är lysande. För det första införs en lag som medger integritetskränkande kontrollåtgärder. För det andra införs denna lag om förbud mot radarvarnare mycket snabbt — så snabbt att ett stort antal människor kan komma att göras till brottslingar. Detta innehav var ju fullt lagligt ända fram till den nya lagens giltighet. För det tredje innebär förbudet med dess uppföljningsansvar och straffsanktion att polisens resurser måste avsevärt förstärkas och byråkratin ges möjlighet att frodas som mögel i rätt miljö. Det hade varit bättre att satsa de här resurserna på förstärkning av polisresurser för övervakning av fortkörning. I och för sig måste ett förbud inte vara kopplat till straff, t.ex. när det är svårt att göra uppföljningen. Ett sådant förbud är då en markering från samhällets sida. Det är t.ex. förbudet mot aga. Information är både effektivt och riktigt. Vi har ju i Sverige genom information fått ner bruket av nikotin, dvs. rökningen, till en mycket liten andel jämfört med för några år sedan. Sten-Ove Sundström sade att moderaterna, genom att inta denna hållning när det gäller förslaget, uppmuntrar brott mot gällande hastighetsgränser. Nej, det gör vi inte alls, men vi tror på människorna — vi tror att människor är mottagliga för argument. Det är ett gott skäl att köra saktare när man får veta att den höga hastigheten förstör naturen. Det är också ett bra skäl att dra ner på farten om vägen är mindre bra. Bilisten tar till sig argumenten, tar ansvar och drar ner hastigheten. Varför skall vi sila mygg och svälja kameler, Sten-Ove Sundström? Har polisen någon inbördes tävling i gripandefrekvens, så att det är retfullt om bilisten råkar sänka hastigheten just i tid? Beror det i så fall på att han har radarvarnare? Det kanske var intuition, eller också uppträdde mötande bilister på ett sådant sätt att han varnades. Hur skall det förbjudas? Är det också straffbart? Herr talman! Förslaget i proposition 49 är tyvärr ett exempel på en alltför vanlig byråkratiskapande förbudsmentalitet, dessutom med integritetskränkande kontrollregler och en påföljd som i förhållande till brottets art måste anses orimlig. Det finns en lång rad andra brottsområden där polisens resurser behövs bättre: stöld, narkotika, våldsbrott m.m. Såväl polisen som andra remissinstanser har uttalat sig om svårigheten att övervaka ett eventuellt bruk av radarvarnare, om förbudet inte innefattar både förbud mot innehav, överlåtelse, försäljning, import etc. och gavs en sådan straffpåföljd att husrannsakan var möjlig. Att man uttrycker sig så kan faktiskt innebära att man anser att övervakningen är så omöjlig att utföra att man tar till i sina krav men helst vill slippa förbudet. 137 Prot. 1987/88:45 Herr talman! Jag föreslår att riksdagen skall avslå propositionen. Jag 15 december 1987 menar att regeringen via TSV och NTF i stället skall satsa på en intensiv kampanj mot hastighetsöverträdelser. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen. Jag vill redan nu deklarera att moderaterna, om den reservationen faller, i andra hand kommer att stödja center-folkpartireservationen.

Herr talman! Att miljön är viktig är vi alla överens om — åtminstone säger vi det många gånger från denna talarstol. Men det är också nödvändigt att mål och medel stämmer överens. Skall miljön bli bra krävs det också att de myndigheter som har att hantera dessa frågor får det tillskott av handläggare och människor med rätta kunskaper som behövs. Vi har från centerpartiets sida i anledning av denna tilläggsproposition föreslagit att länsmyndigheterna skall få fler handläggare och att riksdagen skall bevilja 10 milj.kr. för det. Vi har gjort det också mot den bakgrunden att miljöministern, under den debatt som har förts om freonutsläpp och annat, har sagt att det inte hade behövt vara på detta sätt om länsmyndigheterna hade agerat så som de borde. Men förutsättningen för att de skall kunna göra det är att de har resurser. De har ålagts nya uppgifter utan att ha fått några resursförstärkningar. De nu aktuella freonfrågorna har visat hur orimlig situationen är på naturvårdsmyndigheterna, där man saknar såväl riktlinjer som resurser från regeringen för att göra jobbet på ett tillfredsställande sätt. Det finns många andra miljöproblem som förtjänar ett stort intresse. Det är bl.a. försurningen, havsföroreningarna och tungmetallspridningen. Allt detta kräver mera resurser för att det skall bli ett resultat och för att de åtgärder som bör vidtas kommer till stånd. Det är mot den bakgrunden som centerpartiet har föreslagit de extra 10 miljonerna. Miljömyndigheterna måste kunna hantera miljöproblemen på ett övergripande sätt. Exempel på problem är alltså försurning, kemikaliespridning, havsoch luftföroreningar, som påverkar både klimat och ozonlager. Vi har fått nya bekräftelser på att det marknära ozonet är ett bekymmer för växtligheten. Det är giftigt och måste minskas. Samtidigt har vi bekymmer med att det övre ozonlagret, som är till skydd för oss, minskar. Det är framför allt freonutsläppen som har lett fram till det. 138 Under 80-talet har riksdagen vid flera tillfällen beslutat om resursförstärk ningar till länsstyrelsernas miljömyndigheter. Man har räknat fram att det är 69 tjänster man på det sättet skulle ha tillfört naturvårdsenheterna. I själva verket har man tillfört 19 tjänster. Samtidigt har naturvårdsenheterna ålagts besparingar som motsvarar 73 tjänster. Det innebär att man i stället för ett plus på 69 tjänster har ett minus på 54. Detta sker samtidigt som enheterna fått nya uppgifter att utföra. Vi har ju blivit uppmärksammade på miljöproblemens art undan för undan. Det är mot denna bakgrund vi har föreslagit förstärkningen. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till centerpartiets och folkpartiets reservation i detta ärende.

Herr talman! Jag måste säga att jag redan under utskottsbehandlingen hade svårt att förstå motivet för den centermotion som avlämnades i samband med beredningen av tilläggsbudgetens bil. 10. Inte heller har Lennart Brunander genom sitt anförande nu övertygat mig om att det skulle vara motiverat att i tilläggsbudgeten anslå 10 miljoner utöver det regeringen föreslagit till länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Det är inte så att jag tror att naturvårdsenheterna på våra länsstyrelser skulle ha tillräckliga resurser för att möta de nya kraven på bättre kontroll och övervakning av miljöfrågorna. Tvärtom kommer det att här vara angeläget med resursförstärkningar. Men detta har redan uppmärksammats. Bl. a. har regeringen i tilläggspropositionen, som vi nu behandlar, föreslagit en anslagsökning med 3,5 milj.kr. för utförande av analyser, i synnerhet då det gäller miljögifter. Det är viktigt att ha tillgång till dessa pengar för att kunna göra framtida bedömningar rörande miljögifterna. Regeringen har också föreslagit att anslaget på tilläggsbudgeten skall räknas upp med 375 000 kr. för förvaltningskostnader. Det är nödvändigt för miljövården med detta bredare analysunderlag. Vad jag inte förstår är att man i centerreservationen nu också föreslår en uppräkning med ytterligare 10 miljoner. Vi kommer, herr talman, att under våren få ta ställning till en rad regeringsförslag på miljöområdet. Det kommer bl.a. att gälla ozonskiktet och havsföroreningarna, men också lagförslag om påföljd då det gäller brott mot miljölagen och en rad andra frågor. Vi kommer också här i kammaren att få ta ställning till en ny organisation inom miljövårdsområdet. Det brukar vara vanligt och självklart, och dessutom mest praktiskt, att först ta ställning till organisationsformerna, dvs. se till att vi har en effektiv och snabb organisation som utnyttjar de bästa samordningsfunktionerna och undviker dubbelarbete, som kan förorsaka fördröjning. Det är först då vi kan få ett grepp om vilka resurser vi måste ställa till förfogande. Den överblicken har vi inte i dag, eftersom vi vet att den nuvarande organisationen har vissa brister. Dessutom borde Lennart Brunander ha vetskap om att det pågår ett budgetarbete i regeringen, som kommer att föreläggas riksdagen den 11 januari i form av budgetpropositionen. Då får vi också möjlighet att i en vidare omfattning än tilläggspropositionen ger oss i dag ta ställning till länsstyrelsens naturvårdsenheter. Lennart Brunander säger att det gäller att inte bara prata om miljöfrågor. Men jag uppfattar faktiskt förslaget i den reservation som är fogad till betänkandet som bara prat. Han har kommit på att man med ytterligare 10 milj.kr. till länsstyrelserna kan visa upp centerns goda samvete och vilja att utöka dessa resurser. Jag är säker på, Lennart Brunander, att om vi hade utökat med de nämnda 69 tjänsterna, hade vi inte haft någonting att sätta in för att lösa problemen med ozonskiktet och havsföroreningarna. Först måste vi ha en lagstiftning som är anpassad till de krav vi i dag ställer på miljön. Sedan måste vi också få en organisation som är anpassad till de förslag vi kommer att ställa. Därför vill jag, herr talman, på det bestämdaste yrka avslag på centerreservationen som fogats till betänkandet.

Herr talman! Håkan Strömberg säger att han inte har förstått motiven till vårt förslag. Han förstod det inte när vi behandlade förslaget i utskottet heller. Det är det som är bekymret, Håkan Strömberg, att man från socialdemokratiskt håll inte har förstått motivet. Sedan säger Håkan Strömberg att det ändå har anvisats 3,5 miljoner, så att litet fler analyser kan göras. Det är riktigt och det är bra. Men analogt med det jag sade tidigare arbetar man hela tiden på det sättet att nya uppgifter läggs på miljömyndigheterna, men det sätts inte till resurser och människor så att genomförandet kan ske på ett riktigt sätt. Har man bekymmer redan i dag, blir bekymren ännu större på detta sätt. Då kan man fråga sig vem som skall göra analyserna. Jag håller med Håkan Strömberg om att det är oerhört viktigt att vi kan ta dessa prover. Vi har från centerpartiets sida i andra sammanhang krävt andra kontrollprogram och att andra prover tas som vi inte gör i dag, för att kontrollera konditionen på vår miljö. Håkan Strömberg säger att det gäller att verksamheten är snabb och effektiv. Det är naturligtvis riktigt. Men det kräver också resurser. Vidare säger Håkan Strömberg att lagstiftning är viktig. Vi måste anpassa lagstiftningen så att vi kan komma åt freonanvändningen. Men sade inte vår miljöminister i sitt resonemang om de här frågorna att det inte är lagen det är fel på. Man har möjligheter att vidta åtgärder, men man har inte gjort det. Det var det hon kritiserade. Det är väl resurserna som inte räcker. Herr talman! Håkan Strömberg sade att vi får återkomma, och det kommer vi att göra.

Herr talman! Nu sade Lennart Brunander någonting som jag kan ställa upp på. Jag tror att även han börjar förstå vad det är fråga om. Han sade att vi får komma igen, och det är det vi menar. När vi har ett bättre underlag för hur vi skall utforma miljöorganisationen och när vi vet vilka resurser som behöver sättas in, måste vi komma igen. Jag är övertygad om att de resurser vi har i dag är otillräckliga för att möta framtida krav inom miljöområdet. I det avseendet råder inga delade meningar mellan Lennart Brunander och mig. Vi lägger fram förslag till en budget för nästa budgetår redan den 11 januari. I det sammanhanget kan man i vidare omfattning ta ställning till hur miljöorganisationen skall se ut. Dessutom kommer ett lagförslag under våren från regeringens sida om vem som skall ha hand om miljökontrollen. Skall mer läggas över på kommunerna eller skall länsstyrelserna ta hand om detta? — Prot. 1987/88:45 Vad är det för sorts personal, Lennart Brunander, som ni nu kräver? Är det — 15 december 1987 fler som skall syssla med tillståndsgivning eller skall de ägna sig åt kontrollen? = J=4 dog Ja, hur detta skall se ut och var man skall lägga de olika funktionerna vet vi inte i dag. Jag är förvånad över och reagerar emot att centern nu helt plötsligt vill rycka loss 10 miljoner för att tillsätta dessa tjänster, utan att man vet vilken typ av tjänster det gäller.

Herr talman! De senaste dagarna har vi inför julhandeln med frukt upplevt ett absurt skådespel. Spelets huvudaktör, jordbruksminister Mats Hellström, har genom en blandning av okunnighet och eftergivenhet lyckats ställa till det så till den grad att risken nu är stor att det till jul varken kommer att finnas svenska eller utländska äpplen i affärerna. Det är trist, även om värre olyckor väl kan drabba det svenska folkhushållet. Barnen får, som någon sade, hänga bananer i julgranen i stället för äpplen, och det kan ju vara roligt som omväxling, i varje fall någon jul. Herr talman! Vad som är allvarligare är att de svenska frukthandlarna med regeringens hjälp har lyckats med uppgiften att göra klart för svenska folket att svensk frukt inte är något att ha jämfört med den frukt som importeras. Det är beklagligt att man på det sättet undergräver tilltron till att vi i Sverige kan producera äpplen som är lika bra och lika goda som utländska äpplen. Det tror jag är det allvarligaste resultatet av den senaste veckans förvirring. En pyrrusseger kan man säga att det var för de svenska frukthandlarna när de lyckades förleda den svenska regeringen att förlänga stoppet av import av utländska äpplen. Ingenting tyder på att de utländska äpplena skulle vara dumpade. Man brukar säga: Gud bevare mig för mina vänner, mina ovänner klarar jag själv. Jag får föreslå att de svenska frukthandlarna söker sig bättre vänner i sin kamp än den svenska regeringen. Herr talman! För Sveriges handelsrelationer med USA är beslutet till skada. Viktigare saker än frukt, mycket viktigare, kan stundtals stå på spel, t.ex. när det gäller den svenska stålexporten till Förenta Staterna. Jag har träffat jordbruksministern, och vad han till mig hade att anföra var att ”vi väl inte skall ge efter för amerikanska påtryckningar när det gäller frukt”. Jag trodde, herr talman, att alla förhandlingar var ett givande och ett tagande. Frågan om frukten är någonting som man i USA uppenbarligen fäster stort avseende vid och ser som en testfråga på Sveriges villighet att föra en i alla avseenden fri handel. Vi kan hoppas på att företrädare för den 141 amerikanska regeringen inte lika enkelspårigt som herr Hellström prompt förklarar när det gäller stålet att inte skall vi ge efter för svenska påtryckningar. Jag tycker synd om den svenska utrikeshandelsministern Anita Gradin som genom sin företrädare i ämbetet utsätts för så många i sak onödiga anklagelser för protektionism och småaktighet. Herr talman! Det utskottsbetänkande vi behandlar gäller frihandel, och vi har från moderater och folkpartister sagt att handelshindren gentemot u-länderna bör undanröjas å det snaraste. Vi har särskilt framhållit vad det innebär i fördyring för svenska konsumenter att vi har de restriktioner vi har för importen av teko från u-länderna. Som herr talmannen säkert har noterat presenteras det i tidningar i dag en utredning gjord av Lars Jacobsson vid Handelns utredningsinstitut, där han efter en noggrann genomgång har kommit fram till att de svenska hushållen förlorar 4,5 miljarder kronor i år på att tekoimporten inte är fri. Det innebär att flertalet familjer i Sverige får betala mellan 1 000 och 2 000 kr. mer om året för att vi skall upprätthålla dessa restriktioner gentemot u-landsimporten av textilprodukter. Till arbetsmarknadens parter, som nu snart skall diskutera löneutvecklingen i Sverige, kunde man säga att man kan ge alla hushåll 100 kr. eller litet mera skattefritt genom att ta bort dessa tekorestriktioner. Därigenom skulle man åstadkomma en rejäl förbättring utan någon som helst kostnad för det svenska folkhushållet. Det finns därför alla skäl för riksdagen att biträda de reservationer som moderaterna och folkpartiet har fogat till detta utskottsbetänkande när det gäller frihandel, inte minst frihandel gentemot u-länderna. I betänkandet finns också en beskrivning av det särskilda industristöd som har utgått. Folkpartister och moderater har påtalat att selektivt industristöd inte är ett bra sätt att lösa industrins omstrukturering. Det är naturligtvis delvis en anklagelse mot de regeringar som folkpartiet och moderaterna själva har ingått i, en anklagelse i den meningen att de erfarenheter vi fick av selektivt industristöd under en period av slutet av 70-talet och början av 80-talet verkligen inte är de allra bästa. Det är alldeles riktigt, som har framhållits från ledande företrädare för moderaterna och folkpartiet, att de åtgärder som vidtogs starkt bidrog till att lösa sysselsättningsproblemen under denna tid och att vi därför inte fick den arbetslöshet som man i andra delar av Europa drabbades av. Men kostnaderna på sikt för folkhushållet var betydande. Det är från dessa utgångspunkter och med hänsyn till erfarenheterna även efter det vi senast hade en borgerlig regering som vi drar slutsatsen att man bör undvika och helst avstå från selektiva industripolitiska stöd. Även detta finns med i en reservation från folkpartiet och moderaterna, och jag yrkar bifall till den liksom till andra reservationer undertecknade av folkpartiledamöter. Herr talman! Med dessa ord tycker jag att jag har belyst vår inställning i sak till de frågor som behandlats i utskottet. Det är självfallet min förhoppning att riksdagsmajoriteten skall biträda de reservationer som har framlagts av folkpartiet.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar har centern underteck — 15 december 1987 nat fem reservationer. Jag yrkar bifall till dessa. fa SET se GASER I första hand skall jag uppehålla mig vid tre av reservationerna — den om frihandeln, om u-landshandeln och om en socialklausul i internationella handelsavtal. På internationell nivå pågår olika förhandlingar och diskussioner med syfte att skapa en fri handel utan handelshinder. Det är i och för sig bra, men enbart frihandel får inte vara ett mål i sig. Vi måste föra debatten något vidare. I varje situation gäller det att bedöma följderna av frihandelsprincipens tillämpning. Det måste bli fråga om avvägningar mellan olika samhällsintressen. Hos vissa personer som deltar i debatten om utrikeshandeln finns det en ohämmad tilltro till frihandelns principer. Vi har nyss hört ett vittnesmål från Hadar Cars. Då frihandeln kommer i konflikt med andra intressen krävs det enligt centerns uppfattning vissa ingrepp. Valet står inte mellan total frihandel eller total protektionism, vilket ofta felaktigt framhålls av en del. Det gäller i stället i vilken grad Sverige vid utformningen av sin handelspolitik skall ta hänsyn till sociala, miljömässiga, regionalpolitiska och säkerhetspolitiska konsekvenser. Det krävs, menar vi centerpartister, skydd mot extrem frihandel inom vissa områden. Riksdagen bör därför uttala sig för en sådan allmän inriktning av handelspolitiken. Detta har vi framhållit i en av våra reservationer. Intresset för svensk utrikeshandel koncentreras nu nästan helt till EG området, som en följd av den pågående integrationsprocessen inom EG. Visserligen är EG den mest betydande handelspartnern för vårt land, hos vilken vi avsätter ca 50 90 av vår export, värdemässigt sett. Ändå vill jag påstå att vi bör komma ihåg vår handel med andra länder och fästa större uppmärksamhet vid u-ländernas situation. Svensk export och svensk och internationell handel får inte begränsas till enbart de starka och rika industriländerna. I alltför hög grad har u-länderna och deras situation kommit i skymundan i den Europadebatt som nu förs både i vårt land och i övriga Europa. I den pågående förhandlingsrundan med GATT syftar man till att förbättra möjligheterna för u-länderna att vinna tillträde till nya marknader. Det är vällovligt. Men den nuvarande balansen -— eller rättare sagt obalansen — mellan industrioch utvecklingsländer kan inte lösas enbart inom ramen för GATT-diskussionerna. Tvärtom kan en ökad frihandel leda till negativa effekter när det gäller fördelningen av ekonomiska resurser. Det blir de ekonomiskt starka länderna som kan vinna på de svagare ländernas bekostnad. Därför bör vi från svensk sida i de pågående diskussionerna inom bl.a. GATT uppmärksamma u-ländernas situation på ett mera aktivt sätt. En särskild arbetsgrupp bör få i uppdrag att kartlägga de olika tullarrangemang och andra handelshinder som i dag försvårar u-ländernas industrialiseringsutveckling. En fråga som centern tagit upp i motioner de senaste åren är spörsmålet om en socialklausul i internationella handelsavtal. Intresset från de andra 143 partierna, med undantag för vpk, har varit i det närmaste obefintligt. Vi menar att det behövs en kartläggning av i vilken omfattning som varor som produceras under från hälso-, miljöoch arbetskraftssynpunkt oacceptabla förhållanden importeras till Sverige. Sverige har undertecknat internationella avtal som tar upp begränsningar i andra sammanhang. De innehåller undantagsklausuler. Bl. a. medges undantag från frihandeln i trängda lägen, t.ex. vid betalningsbalanskriser och vid svårigheter för vissa näringsgrenar eller regioner. Däremot saknas det i dag möjligheter till åtgärder mot import av produkter som har framställts i dålig miljö eller genom utnyttjande av barnarbete eller slavarbete. Hittills har socialdemokraterna avvisat förslaget om en socialklausul. I samband med den nu pågående GATT-rundan har emellertid USA aktualiserat frågan. I det läget har då Sveriges förhandlare ställt sig positiva till USA-kravet. Det finner jag något märkligt. Jag vill fråga Lennart Pettersson, som deltar i debatten för socialdemokraterna: Vad är motivet till att ni socialdemokrater här i riksdagen inte vill göra ett uttalande om en socialklausul, men låter de svenska förhandlarna ställa sig positiva till krav som kommer från USA inom ramen för GATT? Vore det inte ett bättre stöd med ett uttalande här från riksdagen? Ett första steg i arbetet med en socialklausul skulle kunna vara att låta en arbetsgrupp kartlägga den svenska importen av varor som har producerats under från hälsooch miljösynpunkt oacceptabla förhållanden eller med utnyttjande av barn, slavarbete eller underbetald arbetskraft. En sådan kartläggning kan sedan ligga till grund för svenska handelspolitiska ställningstaganden i såväl bilaterala som internationella sammanhang. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som centern undertecknat.

Herr talman! Per-Ola Eriksson talar om att frihandeln inte är ett mål i sig, utan man skall se till när den är bra för en själv, hur den gynnar eller inte gynnar det svenska samhället. Det kan ligga mycket i det. Det finns naturligtvis många som kan hävda att vi får den bästa av alla världar om ett land får ha protektionistiska åtgärder och hyss för sig och de andra länderna tillämpar frihandel. Det kanske är det som Per-Ola Eriksson är ute efter, att försöka skapa en modell där Sverige skall kunna kräva frihandel av de andra, men själv kunna ta fram den protektionistiska bockfoten när det passar. En del av det han säger tyder på det, t.ex. när han argumenterar för en socialklausul. Vad är det han egentligen är ute efter? Vi är från folkpartiets sida för att man skall ta itu med de fall där slavarbetare och barnarbetare verkligen utnyttjas för att framställa produkter. Om en klausul kan begränsas på så sätt ser också jag fördelar med den. Men ta t.ex. begreppet dålig arbetsmiljö — vad sjutton är det, Per-Ola Eriksson? Det kan vara en väldigt vidsträckt innebörd som ni från centerns sida vill lägga in i det begreppet. Det kan innebära att man skall kunna hindra import från fattiga länder därför att det skulle passa svenska egoistiska intressen att skydda vissa delar av det svenska näringslivet. Det är därför vi från folkpartiets sida är tveksamma. Om man däremot begränsar klausulen till att gälla varor producerade med hjälp av barnoch slavarbetare, kan man = Prot. 1987/88:45 tänka sig att det är ett verkningsfullt medel i arbetet för mänskliga 15 december 1987 rättigheter. Men då måste man precisera sig mer än vad Per-Ola Eriksson = Ju Gogo gör. Man klarar det mycket bättre om man säger att frihandel är ett mål i sig, om det går att ha tilltro till att den person som kommer smygande med sådana här propåer i djupet av sitt hjärta tror att frihandel är en riktig modell. Det kanske är därför som den svenska regeringen nu, när det kommer en propå från Förenta Staterna, är beredd att ge den sitt stöd. Man kan känna större tveksamhet att ge sitt stöd när det kommer sådana propåer från Per-Ola Eriksson. Det vore bra om Per-Ola Eriksson ville precisera vad han har för invändningar mot tanken att frihandel är ett mål i sig. Den kan vara svår att åstadkomma — inom jordbrukssektorn är det i dag kanske omöjligt. Men målet i sig borde vi kunna vara överens om. Frihandel är ett stort, omistligt värde, inte minst för ett land som Sverige.

Herr talman! Trots den sena stunden nådde jag mitt syfte, att få upp Hadar Cars till en debatt och diskutera frihandel.

Sådana begränsningar är också nödvändiga utifrån regionalpolitiska aspekter. Vi vet nu att regionalpolitiken kanske inte tillhör Hadar Cars mest prioriterade områden. Jag har tolkat det som att han gärna slänger regionalpolitiken över bord för att få delta i frihandelspolitiskt arbete under vilka former det än uppträder. Jag tror att det vore bra för folkpartiet och Hadar Cars om han någon gång kunde rucka på sitt ställningstagande då det gäller frihandeln och se det positiva i att kunna sätta in begränsningar för att skapa drägliga arbetsförhållanden, miljöförhållanden osv. i olika delar av världen. Då tror jag att vi också skulle stå starkare. Hadar Cars försöker lyfta fram symbolfrågor i debatten om frihandel. I våras gällde det linnedukar från Indien. I kväll har vi hört att han har slagits för äpplen från utlandet. Detta är inte de stora frågorna i frihandeln och handelspolitiken över huvud taget.

Herr talman! Per-Ola Eriksson säger att jag försvarar frihandeln vad den än får för negativa konsekvenser för u-länderna. Jag uppfattade det han sade på det sättet. Det är ett ganska häpnadsväckande påstående. Det är ju Per-Ola Eriksson och hans parti som säger att vi skall fortsätta begränsningarna t.ex. när det gäller u-ländernas rätt att sälja tekovaror. Det är alltså av hänsyn till u-länderna, och till miljön där och människors arbetsförhållan 145 den, som Per-Ola Eriksson hävdar att vi skall fortsätta med restriktioner för importen av tekovaror. Är det inte att göra en enorm saltomortal, Per-Ola Eriksson? I själva verket förhåller det sig på precis motsatt sätt. Det innebär att ni struntar i konsekvenserna för u-länderna, när ni framhåller att man skall fortsätta med restriktioner för importen av tekovaror. Det är ju de länderna som samfällt kräver att länder som Sverige skall avskaffa sina restriktioner. De gör det därför att de behöver sälja mer av det lilla de kan producera. Tekovarorna är där en viktig del. Om de fick sälja mer skulle de kunna förbättra sin miljö och levnadsförhållandena för människorna. Det är det Per-Ola Eriksson vill förneka dem. Sedan har han mage att gå upp i talarstolen och säga att jag driver kravet på frihandel oberoende av konsekvenserna för u-ländernas del. Det är en absurditet. Får jag fråga Per-Ola Eriksson om det är fel, som det bl.a. stod i den rapport av Lars Jacobsson som jag refererade till, när man hävdar att det svenska folkhushållet förlorar 4,5 miljarder om året genom att inte fritt få köpa tekoprodukter från u-länderna. Som jag ser det skulle ett frisläppande också vara en stor fördel för det svenska folkhushållet. Det avgörande är emellertid att det skulle innebära en kraftig förutsättning för ökning av handeln med tekoprodukter från u-länderna — med allt vad det innebär för dem av möjligheter att förbättra levnadsförhållanden, standard och miljö i de fattiga områdena. Det är bl.a. därför som kampen från folkpartiets sida för frihandeln när det gäller tekoprodukter är så stark och påtaglig. Om Per-Ola Eriksson inte alls har förstått effekterna för u-ländernas del av vad han föreslår, är hans argumentering ur den synpunkten i och för sig förståelig. Han behöver då bara lära sig litet mera om vad konsekvenserna blir. Han kommer då säkert att komma fram till en klokare ståndpunkt än den han har intagit i kväll.

Herr talman! Frågan är vem som skulle behöva utbilda sig när det gäller frihandelns negativa konsekvenser för miljön i många länder, vad gäller utnyttjande av arbetskraft och utnyttjande av barnoch slavarbete. Jag tror att Hadar Cars skulle må väl av att litet mera kritiskt granska konsekvenserna av en extrem frihandel. Sedan till frågan om hur mycket svenska folkhushållet skulle tjäna. Jag tar inte dessa rapporter på särskilt stort allvar. Vi har i Sverige möjlighet att upprätthålla en bra tekoindustri. Den bidrar faktiskt med att tillföra svenska folkhushållet åtskilliga miljoner kronor, både i skatteinkomster och exportinkomster. Det är sammantaget viktigt att Sverige slår vakt om en bra tekopolitik och en bra tekoindustri. Jag tycker att Hadar Cars bör uppmärksamma det i morgon eller i övermorgon när vi skall diskutera tekofrågorna.

Prot. 1987/88:45 Herr talman! Vi har redan vid flera tillfällen under höstens session haft 15 december 1987 omfattande handelspolitiska debatter. Senast hade vi för några veckor sedan en stor Europadebatt. Den handling som regeringen i morgon kommer att lägga på riksdagens bord banar ytterligare väg för en stor sådan debatt. Jag kan därför inte finna anledning att just vid detta tillfälle upprepa de analyser och de argument som vpk har för sin politik. Det är onödigt. De är väl kända. Jag får tillfälle att göra det betydligt utförligare i senare sammanhang. Det som behöver sägas från vår sida i detta fall finns uttryckt i reservationerna 3, 7, 8 och 10, som jag yrkar bifall till. Vi får inom kort tillfälle att återkomma till de intressanta problemen kring frihandeln. Det må väl sägas att frihandeln är ett motsägelsefullt system. Det har under historiens gång banat väg för en oerhörd rovdrift och ett oerhört förtryck — och gör så fortfarande. Det är samtidigt ett system som kan innebära ett oerhört positivt lyft, under förutsättning att det arbetar mellan jämlika nationer — nationer på någorlunda samma utvecklingsnivå. Det är den motsägelsen som man får reda ut litet grand. Men nog ligger Per-Ola Erikssons beskrivning av verkligheten betydligt närmare densamma än Hadar Cars beskrivning.

Herr talman! Det är sant att vi får tillfälle att föra denna diskussion flera gånger i detta forum. Jag kan ändå inte låta det påstående som Jörn Svensson nyss gjorde stå helt oemotsagt. Det är naturligtvis inte bara mellan utvecklade länder som frihandeln ger fördelar. Om vi ser på vilka länder som har kunnat häva sig ett bra stycke upp ifrån en låg utvecklingsnivå under de senaste 15-20 åren, kommer vi att finna att de mest framgångsrika u-länderna är de som har vågat satsa på ett betydande mått av frihandel — dock inte total frihandel. Frihandeln har inneburit betydande fördelar för dem. Herr talman! Hur hade det gått för länder som Sydkorea, Singapore, Filippinerna, Brasilien, Argentina, m.fl. om de inte hade haft tillgång till en världsmarknad? Hur skulle ett land som Sydkorea lyckas skaffa sig en betydande sektor inom varvsindustrin om andra länder hade vägrat att köpa fartyg byggda i Sydkorea? Grunden för den välståndsökning och den ekonomiska expansion som skett inte minst i Ostasien och till en del i Latinamerika har varit att västvärlden har velat upprätthålla frihandeln gentemot dessa länder och också i betydande utsträckning införlivat dem i ett sådant system.

Herr talman! Det senaste uttrycket är ett ganska typiskt exempel på den övermaga drumlighet som karakteriserar Hadar Cars när han går upp i debatter. Det var mycket farliga — för honom själv farliga — exempel han gav. Han nämnde ett antal latinamerikanska länder där de breda folklagrens 147 levnadsstandard kraftigt har sjunkit. Vi har där haft en marginalisering av miljoner människor som lever i samhällets utkant till följd av den rovdrift som det av Hadar Cars prisade frihandelssystemet har skapat. Det ligger dock i det motsägelsefulla som vi måste ta med här. Jag talade om länder, som är någorlunda ekonomiskt jämnstarka, som handlar med varandra på ett fritt och förnuftigt sätt, som inte söker plundra varandra, som inte söker påtrycka varandra någonting och som inte söker utplåna varandras resurser. Frihandeln är bra för länder som för en sådan politik. De exempel som Hadar Cars nämnde var exempel på hur levnadsstandarden sjunker, hur massfattigdomen ökar, hur polisdiktaturerna utbreder sig från en period till en annan för att hålla massorna i schack och frihandelssystemet vid makt. Det är den överbyggnaden på frihandelssystemet som Hadar Cars så intensivt försvarar, när han idealiserar och skapar en bild av de paradisiska förhållandena i dessa länder — förhållanden som i verkligheten är hemska.

Herr talman! Jörn Svenssons påståenden är inte heller denna gång korrekta. Levnadsstandarden i länder som Brasilien och Argentina har ökat. Den har ökat särskilt påtagligt i de industrialiserade delarna av dessa länder. I sin helhet har de två folken fått en förhöjd levnadsstandard.

Om Argentina kunde få sälja sina livsmedel på en fri världsmarknad, skulle landet med lätthet kunna återbetala sina skulder och levnadsstandarden skulle vara hög. Det är bristen på frihandel, inte förekomsten av frihandel, som är en hämsko på utvecklingen i Brasilien och Argentina. Herr talman! Jag vill upplysa Jörn Svensson om att militärdiktaturen i dessa två länder är försvunnen sedan ett antal år tillbaka. Det anordnas parlamentariska val, och det råder ett i grundläggande mening demokratiskt system i såväl Brasilien som Argentina. Det kanske vore värdefullt om Jörn Svensson noterade detta.
Herr talman! Hadar Cars lever inte i den vanliga verkligheten. Det är väsentliga ting som han över huvud taget inte ser. Han tror att man får en parlamentarisk fasad i ett frihandelsland. Då är det ett demokratiskt land, alldeles oavsett att det stora flertalet saknar reella rättigheter och att medborgarnas levnadsstandard trycks ner, att polisen mördar och förtrycker, precis som under militärdiktaturen. Om vi skall fortsätta diskussionen om frihandelssystem skall jag ta det mest flagranta exemplet på en frihandelsekonomi, nämligen den chilenska. Då må väl ändå Hadar Cars erkänna att frihandeln kan ha sina avigsidor och att de som förespråkar denna frihandel inte precis är de som man förväntar sig att en svensk liberal skulle solidarisera sig med. Vad jag har försökt säga många gånger, Hadar Cars, är att frihandelssystemet i vissa regimers händer, under = Prot. 1987/88:45 vissa system och under vissa typer av överoch underordning mellan 15 december 1987 nationerna och samhällsklasserna, får katastrofala effekter ur miljöhänsyn ZZZ7—G GG, och med tanke på de sociala klassförhållandena. Men när det utgör ett naturligt led i ett förnuftigt samarbete mellan civiliserade regimer, mellan civiliserade nationer som inte har som målsättning att lägga beslag på varandras resurser och trycka ner varandra, kan frihandelssystemet sannolikt vara välsignelsebringande. Men de villkoren är ännu inte uppfyllda någonstans.

Herr talman! Jag får nog betona att jag företräder utskottsmajoriteten. Replikväxlingar har uppenbarligen kommit i gång redan innan vi som representerar utskottsmajoriteten har fått äntra talarstolen. Det är nästan som en ny energidebatt. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet från näringsutskottet om utrikeshandeln. Jag yrkar också avslag på de tio reservationer som finns i betänkandet. Man kan säga att partierna när det gäller frihandelspolitiken i grunden är överens i den svenska riksdagen, undantaget möjligen vpk. Men det finns ändå vissa graderingar som vi kan utläsa när vi studerar reservationerna närmare. Moderaterna och folkpartiet står för sig. Sedan kommer centern och litet längre ut vpk på den andra sidan. Så socialdemokraterna känner sig som riktiga mittenpartister i detta sammanhang. Även om man kunde utbyta många principiella uppfattningar om handelspolitiken, tycker jag att vi trots allt inte skall göra det här i kväll. Flera talare har erinrat om att vi mycket snart, redan denna vecka, kommer att få en stor och betydelsefull proposition om Sveriges handelspolitik när det gäller Västeuropa. Det är ett viktigt dokument som vi har anledning att analysera och diskutera ingående både i utskottet och i denna kammare litet längre fram. Jag vill slå fast vad utskottsmajoriteten säger om frihandelspolitiken, som är grunden för vår handelspolitik i det här lilla högt utvecklade industrilandet. Vi säger att en fortsatt utveckling av den svenska välfärden kräver en fri handel och ett öppet handelssystem. För ett litet land som Sverige är det av avgörande betydelse att de multilateralt överenskomna bestämmelserna respekteras. Införande av olika s.k. gråzonsåtgärder måste därför med all kraft motverkas. Problemet med frihandeln, herr talman, är att den kräver fasta spelregler. Det kan ibland slå litet snett när vi vill ha in andra värderingar i vår politik. De har att göra med miljöhänsyn, regionala hänsyn och liknande. Då vill vi göra avsteg från de fasta reglerna. I vissa fall kan man multilateralt förhandla fram modifieringar av frihandelsprinciperna. Då är allt gott och väl, för då skapas ytterligare komplettering till frihandelsreglerna. Inför man gråzonsåtgärder går varje stat in och gör avsteg, låt vara med de bästa motiveringar, från frihandelssystemet. Vi har sett alltför många exempel på hur stora 149 länder missbrukar dessa gråzonsåtgärder. Det ständiga problem som vi har att leva med är att vi å ena sidan behöver frihandel och andra sidan vet att man i vissa fall skulle behöva modifieringar av frihandelsreglerna. Vår handelspolitik går ut på att klara denna svåra balansgång. Därför tycker jag inte att man, som det har gjorts i denna debatt, skall bygga upp väldigt stora motsättningar mellan dessa olika mål. Vi får leva med denna ambivalens och göra så gott vi kan av det hela. Den fortsatta EG-debatten kommer i mycket att handla om hur vi kan få tillgång till de stora marknaderna i Västeuropa, som är livsviktiga för att vi skall få resurser både för att upprätthålla en hög välfärd för den enskilde medborgaren och för att hålla uppe en hög nivå på vårt sociala trygghetssystem. Samtidigt kan det innebära att vi i vissa fall får göra avsteg från det som vi ställt upp som ambitiösa mål på miljöområdet och på regionalpolitikens område. Dessa frågor kan man inte lösa med svävande generaliseringar, utan dem kan man klara, förhoppningsvis, med ett hårt och intensivt arbete och samarbete med progressiva krafter i andra länder, i det här fallet med länder i Västeuropa. Det är alltså denna bas som utskottsmajoriteten står på när det gäller frihandelsprinciperna och våra handelspolitiska målsättningar. Sedan, herr talman, skulle jag vilja gå över och kommentera några av de inlägg som gjorts i debatten. Hadar Cars har speciellt tagit upp kravet på att vi skallslopa de återstående handelshindren gentemot u-länderna. Det skulle vara rätt mot dem. De skulle få ökade möjligheter att utveckla sin ekonomi om de kunde sälja mera tekoprodukter och jordbruksprodukter till Sverige. Det ligger naturligtvis en del i det. Samtidigt vet vi att vi t.ex. när det gäller teko har en mycket stor importandel, även om tekoprodukterna inte alltid kommer från u-länderna. Vi är fast beslutna att steg för steg gå vidare när det gäller att slopa handelshindren på tekoområdet i förhållande till u-länderna. Men vi vill göra detta i en viss takt, därför att vi har regionala hänsyn att ta som är viktiga för vissa delar av vårt land. Därför kan vi inte gå fram hur som helst. Sammanfattningsvis vill jag säga att vi jämfört med de flesta andra industrialiserade länder i världen har en generösare handelspolitik gentemot u-länderna än dessa. Vi behöver inte skämmas inför i stort sett något annat land. Även om vi inte är perfekta, är vi bland de bättre när det gäller slopande av handelshinder i förhållande till u-länderna. Vi är klart inställda på att gå vidare steg för steg både när det gäller tekoområdet och kanske mera när det gäller råvaruoch jordbruksområdet. Hadar Cars tar upp frågan om selektiva industristöd. Man skall alltså inte stödja industrigrenar i Sverige, som inte har möjligheter att långsiktigt konkurrera med företag i andra länder som av olika skäl har större konkurrenskraft. Ja, det är en alldeles riktig princip. När det gäller industristödet är det just den principen som den socialdemokratiska regeringen mycket tydligt har tillämpat alltsedan den kom till makten 1982. I det avseendet har regeringen fått stöd från den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Vi tror inte heller på permanenta industristöd, utan i den mån man skall arbeta med den typen av stöd skall dessa vara tidsbegränsade. Dessutom skall inriktningen vara den att industrin skall sättas på nya fötter, så att den kan klara sig långsiktigt. De som arbetar skall ha möjligheter att söka andra — Prot. 1987/88:45 jobb. Kort sagt: Det skall vara ett tidsbegränsat omställningsstöd. Det är 15 december 1987 faktiskt den linje som vi socialdemokrater har följt — i motsats till, det villjag. Tru 4 omg framhålla, den mycket massiva politik som fördes under de borgerliga regeringsåren, då man verkligen öste på med miljard efter miljard i industristöd utan att ha klart för sig vad pengarna skulle användas till. Man hade ingen framåtsyftande politik när det gällde att hjälpa till med omstruktureringen av de här industribranscherna. Därför slår Hadar Cars i sanning in öppna dörrar när han kritiserar utskottsmajoriteten för att den inte skulle ha tagit hänsyn till de synpunkter som folkpartiet för fram i sin handelspolitiska motion, nämligen att man bör undvika särskilda selektiva industristöd. Kritiken är alltså ett slag i luften. Det hade varit bättre om ni hade riktat samma kritik mot den borgerliga regeringen under den tid då ni själva styrde och ställde i Sveriges riksdag. Men då kom det inte några sådana synpunkter. Sedan till Per-Ola Eriksson beträffande frågan om socialklausulen. Per-Ola Eriksson säger att det borde vara förbjudet att tillverka produkter i u-länder och andra länder, där man arbetar under oacceptabla förhållanden — produkter som sedan skall konkurrera med ärligt tillverkade produkter i vårt land. Per-Ola Eriksson är av den uppfattningen att det är den sociala inriktningen som är till stöd för u-länderna. U-länderna själva är livrädda för att få in regler när det gäller socialklausulen i GATT-överenskommelsen. Man misstänker nämligen — och det har man mycket goda skäl att göra — att det här är någonting som i-länderna arbetar på för att begränsa konkurrensen från u-länderna, att det här är någonting som minskar u-ländernas möjligheter att komma in på i-ländernas marknader, ja, rent ut sagt att det skulle vara ett sätt att idka protektionism. Från svensk sida, och speciellt från den socialdemokratiska regeringens sida, har dessa synpunkter mött förståelse. Vi har ju en stark frihetlig och facklig tradition. Dessutom ställer vi hårda krav på arbetsmiljön i det här landet. Vi ser också med fasa hur arbetsställen och företag kan se ut i många u-länder, hur diktaturer behandlar anställda osv. Det har varit ett starkt krav från den fackliga rörelsens sida, inte minst i vårt land — och denna står som bekant mycket nära den socialdemokratiska regeringen — att man från svensk sida skall ta upp dessa saker. Jag har varit med vid några av de internationella överläggningarna i detta sammanhang och har då följt dem i egenskap av observatör. Jag tänker då på dels ett ministermöte i Gen&ve 1983, dels ett ministermöte i Uruguay förra året. Jag har vid dessa tillfällen upplevt att representanter för den svenska regeringen har tagit upp frågan om en socialklausul just för att hjälpa till när det gäller att utöka de fackliga frioch rättigheterna, förbättra arbetsmiljön och komma till rätta med oacceptabla produktionsförhållanden i u-länderna. Det är bara det att också de progressiva u-länderna helt enkelt inte ställer upp på det här. I det avseendet har vi så att säga fått böja oss. I den mån USA har aktualiserat frågan kan jag tala om för Per-Ola Eriksson att jag är övertygad om att USA icke för ett ögonblick har tagit upp frågan därför att man värnar om fackliga frioch rättigheter etc. Med tanke på den stämning när det gäller protektionismen som för närvarande sprider 151 sig över USA är jag övertyad om att det — tyvärr är det så — för USA:s del enbart handlar om att få ytterligare ett medel i kampen för att klara sin handelsbalans. Jag är djupt skeptisk till USA:s engagemang i den här frågan. Men så mycket kan jag säga till Per-Ola Eriksson att jag tror att Sverige, så snart det finns den minsta lilla chans att föra ett seriöst resonemang i detta avseende och få med sig u-länderna beträffande vissa socialt inriktade klausuler på GATT-området, kommer att ställa upp. Det är också därför som man från svensk sida har markerat att man, även om USA har tagit upp frågan, är intresserad av att titta på detta närmare. Det finns således inte någon principiell skiljelinje mellan centern och socialdemokraterna i denna fråga. Det är bara det att vi måste se till att vi får med oss u-länderna i detta sammanhang. Herr talman! Jag skulle kunna ta upp många andra saker här i kväll. Men låt oss, som sagt, spara den stora handelspolitiska debatten tills vi får något riktigt ordentligt att bita i. Med detta ber jag ännu en gång att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 8.

Herr talman! Jag har inga grava invändningar att rikta mot det anförande av Lennart Pettersson som vi just har lyssnat till. När det gäller synen på frihandeln hade anförandet i många avseenden en sympatisk framtoning. Vad Lennart Pettersson sade om gråzoner — nämligen att länder bör avhålla sig från ryckighet i handelspolitiken — kan jag varmt understryka. Jag förstår att det i princip var en mycket hård kritik från Lennart Petterssons sida mot jordbruksminister Hellströms inklafsande i äppeldebatten, där Hellström gjorde mos av alltsammans. När det gäller textilier — vi återkommer ju till den frågan — vill jag bara erinra Lennart Pettersson om att importen från u-länderna är mycket liten jämfört med vår import från EG och EFTA-områdena. Vårt skydd i fråga om importen innebär i huvudsak att vi underlättar importen från EG och EFTA-områdena på bekostnad av motsvarande import från u-länderna. Beträffande det selektiva stödet vill jag bara säga att det som Lennart Pettersson sade innebär, såvitt jag förstår, att han i allt väsentligt ansluter sig till reservationen. Men det är naturligtvis svårt för Lennart Pettersson i egenskap av socialdemokratisk riksdagsman att slå följe med representanter för andra partier, även om han i sak delar deras uppfattning. Slutligen, herr talman! Det enda som jag vill säga om EG-rapporten — detta är kanske värt att säga just i dag — är att jag djupt beklagar att den inte kommer förrän den 17 december — dvs. på riksdagens sista arbetsdag före juluppehållet. Det innebär att den diskussion som Lennart Pettersson hade velat ha inte blir möjlig att föra i riksdagen förrän frågan har ventilerats mycket ingående i andra fora. Jag tänker då framför allt på t.ex. press och TV. Jag tycker att det är synd att vi inte har någon chans att behandla den rapporten och diskutera den här i riksdagen medan den ännu är färsk. Självfallet kan det vara svårt att få fram rapporten. Om viljan hade funnits hos regeringen, hade det väl ändå gått att få fram rapporten i varje fall en vecka tidigare.

Herr talman! Jag skall gärna avstå från en längre debatt med Lennart — 15 december 1987 Pettersson om utrikeshandeln, eftersom vi har anledning att återkomma = Jo do inom kort till den frågan. Men låt mig säga några ord om socialklausulen. Jag har svårt att förstå Lennart Pettersson på den punkten. En socialklausul är någonting som USA i GATT-sammanhang har argumenterat så bra för att Sverige kunnat ansluta sig. Men socialdemokraterna här i riksdagen kan inte ansluta sig till ett uttalande om en sådan klausul. Jag tror att det hade varit värdefullt om vi kunnat finna varandra på den punkten i stället för att överlåta saken till förhandlingar inom ramen för GATT och där ansluta oss eller inte ansluta oss till eventuella krav från USA. Jag delar Lennart Petterssons uppfattning att utgångspunkten för USA då det gäller en socialklausul skiljer sig väsentligt från de svenska intressena. Därför tycker jag att det hade varit värdefullt att få klarlagt vilka de svenska intressena är.

Herr talman! När det gäller det selektiva industristödet hade det varit klädsamt om Hadar Cars inte hade hållit så hög svansföring. Alla uppgifter vi har — statistik, riksdagstryck osv. — talar samma språk: Det var under de borgerliga regeringsåren som de selektiva industrisubventionerna kastades in i mycket stor omfattning, oklara till sin målsättning, inte inriktade på någon förändring. De användes för att vinna tid och sedan inget mer. Det var under den socialdemokratiska regeringen som den ekonomiska politiken sattes på rätt köl, och vi fick möjligheter att snabbt trappa ner det selektiva industristödet. När Hadar Cars säger att här borde Lennart Pettersson med den argumentering han hade egentligen ansluta sig till den reservation som folkpartiet och moderaterna - jag tror även centern — har avgivit i den frågan, är det verkligen att vända på hela argumenteringen.

Så jag tycker inte att Hadar Cars i den här frågan skall göra svart till vitt. Ni har anledning att skämmas för hur ni hanterade industristödet under era regeringsår. Jag tycker att ni skall notera detta och dra en tystnadens slöja över det hela. Sedan några ord till Per-Ola Eriksson om socialklausulen. Vi är överens i sakfrågan. Det hade varit bra om världen sett ut som den i stort sett gör i Sverige. Det hade funnits hyggliga arbetsplatser, fackliga frioch rättigheter, förbud mot barnarbete, osv. osv. Nu gör den inte det. Därför måste man gå försiktigt fram när det gäller en socialklausul, så att den inte enbart blir ett praktiskt medel att använda för protektionistiskt sinnade stater som vill skydda sig för konkurrens från utlandet. Vi har sagt att vi skall göra vad vi kan för att hjälpa u-länderna på den här punkten, med u-ländernas medgivande. Då kan vi inte misstänkas för att ha några baktankar. 153 Vi vill inte ha hjälp, säger u-länderna, för vi tror att en sådan klausul i 15 december 1987 första hand är till för att stoppa oss. Vi klarar upp problemen själva på gott och ont. Vad vi gör då är att vi går ner i våra krav och säger: Låt oss diskutera de mycket grundläggande förhållandena, nämligen slavarbete, barnarbete osv. Där kan vi möjligen se vissa öppningar. Det är möjligt att USA:s initiativ kan leda till att man får stopp på de missförhållandena. Om det lyckas, kan Per-Ola Eriksson vara övertygad om att den svenska regeringen kommer att gå med. Annars tror jag inte att Sverige kommer att göra det. Avslutningsvis vill jag säga till Per-Ola Eriksson att det är den socialdemokratiska regeringen, i samverkan med den fackliga rörelsen, som har drivit kraven hårdast på det här området. Jag kommer ihåg när vi var i Geneve första gången 1983, med vilken iver den dåvarande statssekreteraren — ja, han är faktiskt fortfarande statssekreterare — Carl Johan Åberg kastade sig över de här frågorna för att driva dem och vilket kompakt motstånd han mötte. Det är bevis nog för att man inte kan gå fram på det sätt som centern anvisar i sin reservation.
Herr talman! I frågan om socialklausulen ansluter jag mig i allt väsentligt till vad Lennart Pettersson har sagt. Det må vara Lennart Pettersson förlåtet att han sov gott under mitt första anförande. Jag är övertygad om att han, när han får tillfälle att läsa i protokollet vad jag sade om selektivt industristöd, kommer att ångra sitt senaste inlägg.

Herr talman! I betänkande 9 från arbetsmarknadsutskottet behandlas i huvudsak två frågor. Den ena gäller hemställan från arbetsmarknadsdepartementet om att få anvisat ett anslag om 40 milj.kr. extra för arbetsmarknadsutbildning. Vidare hemställer industridepartementet om att få ta 25 miljoner i anspråk av statliga medel för att satsa i Sorbinvest AB i Västerbottens län. Från moderat sida kan vi säga att vi i grunden är utomordentligt positiva till arbetsmarknadsutbildning som ett av arbetsmarknadspolitikens mest verkningsfulla redskap. Vi har under flera år markerat detta genom att begära ytterligare anslag just på den punkten. Däremot har vi den uppfattningen att i det här fallet kan de 40 extra miljonerna finansieras via finansfullmakten. — Prot. 1987/88:45 Riksdagen behöver alltså i dag inte bevilja ytterligare anslag utöver de 15 december 1987 beloppen. ER a SR EIN Vi har i samband med frågan om arbetsmarknadsutbildning och insatser för långtidsarbetslösa och handikappade markerat i ett särskilt yttrande vikten av att regeringen snarast kommer till riksdagen med förslag om insatser just för de arbetshandikappade. Bl.a. tycker vi att regeringens hantering av bilstödet tål att kritiseras. Vi utgår ifrån i vårt yttrande att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag, så att man kan få en vettig lösning av det problemet.

Med tanke på det jag nyss citerade borde utskottet kunna visa stor öppenhet när det gäller att välja mellan dessa förslag. Nu väljer utskottsmajoriteten att gå på regeringens förslag om ett ägartillskott, medan vi från moderat sida väljer låneformen, i likhet med vad vi valde när Blekingeinvest behandlades för ungefär ett år sedan. Vi föreslår alltså att det kapital som behöver tillföras Sorbinvest AB kan ges i form av ett ränteoch amorteringsfritt lån på fem år. Detta är de två reservationer vi har. Sedan finns det en fjärde reservation som rör administration av statens personskadeförsäkring. Där kan man mycket enkelt och kortfattat, vid denna sena timma, konstatera att det förslag som regeringen framlägger är dåligt underbyggt. Det mildaste betyget man kan sätta är att regeringen bör återkomma med ett mera genomarbetat förslag så att riksdagen får ett bättre underlag för beslut. Vi har tillsammans med de två andra icke-socialistiska partierna ett särskilt yttrande. Vi har haft vissa synpunkter på regeringens hantering av den beställning som riksdagen gjorde i våras då vi diskuterade regionalpolitiken. Vi behandlade bl.a. industriministerns begäran om att få en fullmakt att inom ramen för 300 milj.kr. hantera vissa landsändar på ett för industriministern och regeringen tilltalande sätt. En majoritet av riksdagen gick emot förslaget. Riksdagen ansåg att regeringen borde återkomma med mera preciserade förslag om åtgärder och koppla dessa till de olika departementens arbetsområden. Vi kunde konstatera när vi behandlade denna fråga i slutet av november i utskottet att det till dags dato inte hade lagts någon proposition på riksdagens bord. Vi från de icke-socialistiska partierna tyckte att det var anmärkningsvärt med tanke på den kritik som vi fick ta emot i debatten under maj månad för att vi, när vi sade nej till regeringens förslag om en fullmakt på 300 milj.kr., satte stopp för många angelägna projekt, som i princip låg färdigberedda i regeringskansliet. Det hade gått ett halvt år när utskottet i november behandlade 155 frågan, och efter det halvåret fanns det fortfarande ingen proposition med förslag, som enligt uppgift hade legat färdigberedda ett halvt år tidigare. Några dagar efter utskottets sammanträde förelåg det nuvarande förslaget från regeringen, vilket har tagit sig i uttryck i Bergslagspaketet och Bergslagspropositionen. I vårt yttrande konstaterar vi att det har funnits en betydande senfärdighet hos regeringen och i regeringskansliet att bereda denna typ av ärenden. En majoritet av riksdagens ledamöter uttalade sig för att regeringen snabbt skulle återkomma under hösten. Det har regeringen uppenbarligen och bevisligen inte gjort. Detta har lett till att riksdagen inte kunnat behandla frågan under hösten utan varit tvungen att vänta till våren för att kunna behandla viktiga regionalpolitiska frågor rörande bl.a. Bergslagsregionen och norra Sveriges inland — det är beklagligt. Avslutningsvis konstaterar vi i vårt yttrande att det inte finns mycket bakom det myckna tal som framfördes av industriministern om att vi effektivt satte stopp för angelägna färdigberedda projekt. Det är anmärkningsvärt att man i regeringskansliet på fyra till sex månader inte har kunnat få fram till höstens riksmöte förslag som riksdagen har kunnat ta ställning till. Det vittnar tydligare än tidigare om den bristande samordning som finns mellan departementen i de regionalpolitiska frågorna trots den mycket beramade och omtalade statssekreterargruppen. Herr talman! Med detta vill jag i all korthet yrka bifall till de tre reservationer som är fogade till betänkandet och som bär moderata ledamöters namn. Jag har även fäst kammarens uppmärksamhet på de två särskilda yttrandena.
Herr talman! I samband med arbetsmarknadsutskottets betänkande 12 med anledning av tilläggsbudget I finns det två punkter i propositionen, nr 10 och 12, som jag vill kommentera i mitt anförande. Jag går först in på det regionalpolitiska avsnittet. Då riksdagen i våras behandlade regeringens regionalpolitiska förslag blev det väsentliga korrigeringar. Riksdagen sade nej till industriministerns förslag att under en treårsperiod utnyttja ett anslag om 300 milj.kr. för infrastrukturella insatser. Då förslaget visade sig sakna konkret innehåll, valde riksdagen att sända tillbaka hela den frågan för beredning och att uppmana regeringen att snabbt återkomma till riksdagen med förslag på insatser som var klart redovisade. Samtidigt höjde den samlade oppositionen länsanslaget med 200 milj.kr. innevarande budgetår, vilket gjorde att regionalpolitiken ute i länen fick en kraftig förstärkning. Industriministern hade svårt att dölja sin besvikelse över att riksdagen vägrat honom ett anslag som han — riksdagen obesett — skulle kunna ha haft politisk glädje av. Trots en förstärkning av de regionalpolitiska insatserna via det mycket kraftigt uppräknade länsanslaget har industriministern av och till kritiserat riksdagen för beslutet. Vår misstanke om att regeringen inte hade kommit särskilt långt med beredningen av de här frågorna visade sig vara högst berättigad. Trots att industriministern i maj påstod att det fanns färdiga förslag, förmådde han inte uppfylla riksdagens önskemål om att snabbt återkomma till riksdagen med en proposition. Nu kom propositionen i denna del så sent — Prot. 1987/88:45 att höstriksdagen inte har en chans att besluta i ärendet. Det är att beklaga, 15 december 1987 inte så mycket för att regeringen varit ohörsam mot riksdagen, utan framför = allt för att de angelägna projekt som borde komma i gång får en fördröjning genom regeringens senfärdighet. Det visar också på ett övertygande sätt att det inre arbetet i kanslihuset inte har fungerat. Trots ”stöddigt” tal om att en statssekreterargrupp från olika departementsområden nu bereder frågan, tog man ett halvår på sig för att klara upp det rent formella. I sak visar det sig också att den proposition som nu ligger under motionstid här i riksdagen tyder på brister som styrker våra tidigare invändningar. I ett särskilt yttrande, nr 2, har de tre icke-socialistiska partierna kommenterat hela den här frågan och det rekommenderas till kammarens studium. I folkpartimotionen A 14 har vi tagit upp de långtidsarbetslösas och framför allt de arbetshandikappades situation. Trots en högkonjunktur har de en besvärande situation, och det är illavarslande att man inte har lyckats komma längre när det gäller åtgärderna. Dessutom har enligt folkpartiets mening ambitionsgraden varit för låg. Vi hade redan i våras i samband med budgetpropositionens behandling förslag som vi anser värda att aktualisera också under ett pågående budgetår — detta därför att regeringen inte ville ta tillräckligt allvarligt på de förslagen. För de handikappade föreslog vi en rad åtgärder, bl.a. fler platser inom Samhall, enklare regler för att inrätta inbyggda verkstäder och fler lönebidragsplatser hos de allmännyttiga 'organisationerna. Vidare förde vi upp frågan om en mer flexibel användning av det särskilda lönebidraget för svårt handikappade. En tanke som förs fram när det gäller finansieringen är att socialförsäkringssektorn och det arbetsmarknadspolitiska åtgärdssystemet rent ekonomiskt borde vara kommunicerande kärl. Herr talman! I folkpartimotionen har vi ånyo påpekat den nonchalans som regeringen har visat både riksdagen och de handikappade genom att inte presentera en reform till nytt bilstöd för handikappade. För över fem år sedan fick regeringen av en enig parlamentarisk utredningskommitté förslag om ett reformerat, förenklat, förbättrat och utvidgat bilstöd för handikappade. Regeringens handläggning av denna fråga fyller alla krav på senfärdighet och ointresse för en visserligen statsfinansiellt marginell fråga men en för de handikappade högst väsentlig sådan. Därför är det närmast generande att höra regeringsföreträdare gång på gång tala väl om insatser för handikappade men förhala ett förslag som har varit efterlyst så länge. Till det kan sägas att riksdagen vid upprepade tillfällen både uppmanat och förväntat sig en proposition. Också detta år finns löftet med i regeringsförklaringen, för vilken gång i ordningen låter jag vara osagt. Statsrådet Lindqvist har i ett frågesvar här i förra månaden förklarat att det kommer ett förslag. Men genom dröjsmålet kommer detta till nytta för de handikappade först på sikt. Förlorade år har gått, och min bestämda uppfattning är att man varken samhällsekonomiskt eller budgetmässigt har gjort några vinster. Det finns bara förlorare. Statsmakten har tappat i anseende och trovärdighet. De handikappade har undanhållits en förbättrad 157 möjlighet till arbete och ett rikare socialt liv. Så länge regeringen framhärdar med att enbart ge löften om att det kommer förslag som riksdagen beställt, finns det anledning att upprepa kritiken. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 2 i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 12.

Herr talman! Med hänsyn till den sena timmen skall jag också förkorta mitt inlägg. Situationen på arbetsmarknaden i vårt land är ljusare än på mycket länge. Antalet arbetslösa har sjunkit till 75 000 eller 1,7 20 i oktober månad. Antalet personer som är sysselsatta är större än någonsin. I oktober var siffran 4 380 000. Ett av de större problemen vi har i dag på arbetsmarknaden är faktiskt att det fattas arbetskraft i flera regioner. Det gäller inte minst yrkesutbildad arbetskraft. Efter denna korta inledning skall jag kommentera reservationerna. I den moderata reservationen I menar moderaterna att man i och för sig ställer sig bakom anslaget till arbetsmarknadsutbildning men att regeringen borde ha använt finansfullmakten i stället för att gå till riksdagen för beslut. Detta är en något underlig uppfattning. Det borde vara en fördel att riksdagen i vanlig ordning får ta ställning till sådana här anslag, vilket utskottet också konstaterat. Moderaterna brukar annars vilja att så mycket som möjligt behandlas i riksdagen. Nu är det plötsligt tvärtom. Jag menar att det är moderat klåfingrighet som ligger bakom reservation 1, och jag yrkar avslag på denna. Herr talman! Då det gäller reservation 2 kan man notera att folkpartisterna tydligen väntat sig att årets tilläggsbudget I skulle vara en hel reformbudget. Folkpartiet vill snarare diskutera det som inte står i tilläggsbudgeten än det som står i den. Frågan om sysselsättning för handikappade behandlades mycket noggrant i betänkandet 1986/87:11, bl.a. folkpartiets nu återupprepade förslag på området. Då beslöt riksdagen på utskottets förslag bl.a. att utöka antalet platser i Samhall med 600. När det gäller verksamheten med inbyggda verkstäder kan jag upplysa om att denna fråga utvecklas mycket positivt inom Samhall. I dag finns ett tjugotal inbyggda verkstäder, och jag tror att jag vågar lova att det inte kommer att bli färre, snarare fler. Några ord om ett utökat antal platser med särskilt lönebidrag. Riksdagen beslöt våren 1986 att utöka antalet platser med 1 200 till 4 200. Jag vill också peka på det som utskottet skrivit om teknikavtalet, som tecknats med avsikt att för handikappade skapa 2 000 arbetsplatser som bygger på den nya tekniken och dess möjligheter. Folkpartiet återkommer till att man vill föra över pengar från socialförsäkringssektorn till arbetsmarknadssektorn. Denna fråga är behandlad tidigare och har avslagits av riksdagen och avstyrkts av arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet. Allmänt kan sägas två saker, dels att antalet långtidsarbetslösa har sjunkit från 23 000 den sista borgerliga månaden till 14 000 i oktober i år, alltså en betydande minskning, dels att tilläggsbudgeten är till för punktinsatser och — Prot. 1987/88:45 att vi snarare bör föra debatten i de upptagna frågorna när den nya budgeten 15 december 1987 läggs fram i vår. FIRE RR Jag vill även säga några ord om bilstödsreformen. Som utskottet påpekat togs frågan upp i regeringsförklaringen, där en reform utlovades under riksmötet. Därefter har statsrådet Lindqvist lovat, precis som Elver Jonsson sade, att en särskild proposition i ärendet kommer att lämnas till vårriksdagen. Till sist skall jag bara säga att bilstödsreformen kommer att behandlas av ett annat utskott än arbetsmarknadsutskottet, nämligen socialförsäkringsutskottet. I reservation 3 vill moderaterna begränsa stödet till Sorbinvest till ett lån. Här kan sägas att ett antal privata intressenter, bl.a. Boliden, också skall gå in som delägare. Jag tror mig veta att dessa intressenter inte går in om inte staten ger sitt stöd i form av ett direkt tillskott. Det borde moderaterna också veta eller kunna fråga sina vänner i näringslivet om. Det kan dessutom tilläggas att vi i kammaren tidigare behandlat likartade ärenden, och då beslöts att man inte borde binda sig för ett enda finansieringsalternativ, utan det statliga engagemanget borde kunna väljas på ett mer flexibelt sätt. Detta gällde Blekinge Invest men bör också kunna användas för Västerbottens del. Jag yrkar avslag på reservation 3. I reservation 4 yrkar moderaterna avslag på propositionen då det gäller administrationen av statens personskadeförsäkring. Detta är förvånande. Här har regeringen kommit fram till att man bör ”privatisera” administrationen från den statliga förvaltningen, och det borde passa moderaterna väl. Men se då reserverar man sig. Det är så mycket mera konstigt då man inte har väckt någon motion i frågan. Det borde man kunna begära från moderat håll. Jag yrkar avslag på reservation 4. Herr talman! Jag vill bara lämna några korta kommentarer till det särskilda yttrandet från de borgerliga partierna då det gäller behovet av särskilda infrastrukturella investeringar. För det första vill jag säga att jag anser det vara ren gnällighet från de borgerligas sida att, när regeringen nu lagt fram ett omfattande paket, komma med okynnesprotester. När betänkandet behandlades i utskottet lades propositionen om åtgärder i Bergslagen och Norrlands inland fram samma dag. I förhållande till de borgerligas långbänkar under deras regeringstid är denna lilla försening i högsta grad godtagbar med hänsyn till omständigheterna. För det andra kan sägas att det hänt så mycket inom den statliga verksamheten i de nämnda områdena att stor hänsyn måste tas till dessa förhållanden vid utformningen av propositionen. För det tredje kan tilläggas att riksdagens form av beställning har inneburit ett omfattande och tidsödande beredningsarbete som omfattat fem departement. Men låt oss inte träta om detta. Det viktigaste hoppas jag ändå är det förnämliga paket som nu kommer de nämnda områdena till del. Detta får vi ju också chans att debattera när ärendet kommer till kammaren. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 12 om tilläggsbudget I och avslag på samtliga 159 reservationer och motioner.

Herr talman! Bo Nilsson talar om vådan av att vi skickade detta regionalpolitiska förslag från i våras till regeringen igen för beredning. Sedan säger han att det har kommit ett omfattande paket tillbaka, underförstått att det var litet mer än vad regeringen hade tänkt sig i våras. Från denna synpunkt kanske det inte var så tokigt att det ändå blev ett varv till. Det är inget tvivel om att detta gick betydligt långsammare än vad som hade förespeglats riksdagen. Jag tror, herr talman, att det var bra att riksdagen korrigerade regeringen i fråga om detta dåliga regionalpolitiska förslag. Riksdagen tog saken i egna händer och räknade upp länsanslagen kraftigt, vilket var nödvändigt. Bo Nilsson säger att bilstödet fanns med i regeringsförklaringen i oktober. Även statsrådet Lindqvist har sagt att det skall läggas fram förslag om detta. Det är naturligtvis riktigt, men det har regeringen sagt så många gånger. Nu är regeringen snart framme vid sin sjätte budgetproposition, och ännu har inte regeringen lagt fram ett förslag på detta samhällsekonomiskt och mänskligt viktiga område, men som budgetmässigt ändå är en liten fråga. Socialdemokraterna talar i valtider väldigt ofta väl om de handikappade. Men när ett förslag väcks stoppas det i byrålådan i flera år och reformen uteblir. Det är detta, herr talman, jag har kallat för regeringens nonchalans både mot riksdagen och mot de handikappade.
Herr talman! Bo Nilsson gör gällande att vår vilja att använda finansfullmakten är präglad av klåfingrighet. Moderata samlingspartiet har klart gett uttryck för att man tycker att arbetsmarknadsutbildning är ett bra instrument i arbetsmarknadspolitiken. Det finns också en möjlighet för regeringen att använda finansfullmakten och de pengar som står till buds för just detta ändamål. Då tycker vi att det är rim och reson att regeringen gör bedömningen att man behöver öka insatserna på arbetsmarknadsutbildningens område och att man också använder den möjlighet som riksdagen har sett till står till buds. Det är väl snarare vi som inte är klåfingriga. Det är regeringen som i onödan besvärar riksdagen med saker som regeringen får uträtta själv. Var tacksam för denna generositet! Jag vill ställa en fråga till Bo Nilsson angående Sorbinvest. Vi har från moderat sida uttalat en alternativ form för att medverka i finansieringen och skapa kapital för dessa investmentbolag. Utskottet skriver med hänvisning till behandlingen av frågan om formerna för ett statligt tillskott till ett nybildat investmentbolag i Blekinge län att ”man inte borde binda sig för ett enda finansieringsalternativ — — — utan det statliga engagemanget borde kunna väljas på ett mer flexibelt sätt”. Då är min fråga: Om man i något sammanhang väljer det statliga ägarkapitalet men utskottet tycker att man inte skall binda sig vid detta utan ha ett mer flexibelt synsätt, vilka andra alternativ tycker utskottsmajoriteten att man då skall pröva? Från moderat sida har vi tagit fasta på denna öppenhet, dvs. att man borde pröva olika alternativ och föreslagit i en motion att man skall pröva den väg som innebär generösa ränteoch amorteringsfria lån. Bo Nilsson, vilka alternativ till det statliga engagemanget är det som utskottsmajoriteten och Bo Nilsson egentligen pläderar för? Prot. 1987/88:45 Jag tycker, herr talman, inte att den gnällighet som Bo Nilsson gör gällande — 15 december 1987 att vi företräder äger relevans när det gäller dessa infrastruktursatsningar. = Regeringen gnällde otroligt — inte minst industriministern, det blev en högljudd veklagan — över att vi satte käppar i hjulet när det gällde hans stora insatser för Bergslagen och Norrlands inland. Det skulle vara i stort sett katastrof för de projekt som nästan låg färdiga att påbörjas. Det dröjde ett halvår innan regeringen, tydligen efter en extra samordningsrunda i departementet, kunde fasa in detta i form av en ny proposition. Gör inte gällande, Bo Nilsson, att det finns en regionalpolitisk framförhållning i kanslihuset, då man behöver ett halvår för att resonera ihop sig i fem departement. Naknare och mera utan någon form av regionalpolitisk samordning kan regeringskansliet inte visa upp sig. Beträffande vår reservation 4 kan vi bara konstatera att vi har valt modellen att begära att regeringen får återkomma. Vi har sett för många dåliga propositioner under den här höstsessionen.

Herr talman! Det är uppenbarligen så, att de borgerliga är på dåligt humör när det gäller de infrastrukturella satsningarna. Det har ju krävt tid att förbereda det här förnämliga paketet. När vi socialdemokrater redovisar förslag vill vi att de skall vara ordentligt förberedda. Det får hellre ta någon dag extra. Här var det bara fråga om några dagar. Så när vi har lagt ned ett så omfattande arbete och nu redovisat ett förslag borde det inte bli något gnäll, för det som göras skall är gjort. Jag tycker att vi borde kunna vara nöjda. Får jag tillägga att det ju har hänt saker i de här områdena sedan vi diskuterade i våras, inte minst på LKAB och SSAB, som har gjort att vi blivit tvungna att göra extra insatser för att klara situationen i Bergslagen och Norrlands inland. Jag tror inte att de borgerliga skall ta åt sig äran när det gäller detta. Det är nog situationen i områdena som har gjort att paketen har blivit så här omfattande. Till Anders G Högmark vill jag säga följande när det gäller investmentbolagen. Jag har själv varit med och bildat Landskrona Finans AB och vet därför ungefär hur näringslivet diskuterar. Personligen tror jag inte att det är möjligt att komma och säga att staten skall lämna lån, medan näringslivet går in direkt med kapital. Om det i något fall skulle vara möjligt att göra detta, tycker jag att den flexibilitet som utskottet skrivit om är befogad. Men jag tror alltså att det blir svårt att få igenom någonting i de fall näringslivet är med. Jag anser att det här rör sig om en förhandlingsfråga som får lösas från fall till fall. Därför tycker jag att det är bra med flexibilitet. Beträffande arbetsskadeförsäkringen har utskottet skrivit följande: ”Ärendeutvecklingen för trygghetsnämnden på personskadeområdet gör det enligt propositionen nödvändigt att nu aktualisera resursfrågan inom detta område särskilt. Efter ingående överväganden i frågan förordas att uppgifterna förs över från SAMN till AMF-trygghetsförsäkring. Därmed åstadkommes bl.a. att gemensamma lösningar för hela arbetsmarknaden tilläm 161 pas inom trygghetsområdet.” Jag tycker att detta är ett starkt argument och yrkar därför än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter anförandena av Anders G Högmark och Elver Jonsson kan jag korta ned mitt anförande genom att till fullo instämma i deras kritik av industriministerns uppseendeväckande senfärdighet. Senfärdigheten är mycket uppseendeväckande med tanke på förstamajtalet.